Herr talman! Det som min interpellation handlar om är följande: Vad är det för problem med de multinationella företagen, och vad tänker regeringen göra för att komma till rätta med de problemen? I den meningen var frågan så att säga problemorienterad. Därför handlar min diskussion också om problemen — även om jag började, Hadar Cars, med att tala om principerna. Vi skall delta i den internationella arbetsfördelningen, och Sverige har hittills haft övervägande nytta av detta. Men det är inte bara frid och fröjd, Hadar Cars. Det finns också bekymmer, och dem måste vi göra något åt. Jag har tagit upp både positiva och negativa saker. Hadar Cars har i sina inlägg över huvud taget inte nämnt något som helst problem. Det är med andra ord en spegling av vad ekonomiministern sade den 22 februari här i riksdagen. Han sade att han egentligen inte såg några negativa samband mellan utlandsinvesteringar och industrisysselsättningen i Sverige. Det är tydligen så att Hadar Cars har samma uppfattning — Hadar Cars nickar instämmande. Men jag noterar då, att när regeringens officielle talesman i dag som svar på min interpellation skall redovisa regeringens samlade syn på problemen med multinationella företag och internationella investeringar, så erkänner regeringens representant att enskilda utlandsinvesteringar kan påverka den svenska produktionen och sysselsättningen negativt. Han erkänner också att om de svenska företagen krymper sin bas i Sverige, kan det innebära industripolitiska problem på längre sikt — och det är utmärkt. Det är bara det att industriministern inte vet vad han skall göra åt detta. Han vet inte hur en lämplig avvägning skall ske. Där har jag en mer preciserad uppfattning, och den har jag gett till känna. Den som förordar en prövningsmöjlighet är inte en förstockad förbuds Nr 91 anhängare som inte kan se att det finns fördelar. Men jag vill ha instrument som gör att man har möjlighet att pröva och att ingripa i de fall där det förekommer missbruk. Det är ju så, industriministern, att de internationella reglerna och koderna på detta område är frivilliga. Men med dem inbjuds medlemsländerna, t.ex. Sverige, att lagstifta med utgångspunkt i de regler som man har kommit överens om. Vi skulle mycket väl kunna lagstifta så att de anställda i Viggo fick möjligheter att föra verkliga förhandlingar om framtida investeringar med dem som har bestämmanderätten i deras bolag. Industriministern säger att det i princip bör vara en dialog osv., men han gör ingenting för att konkret bistå de anställda som begär att få en reell möjlighet till förhandling med dem som bestämmer över investeringarna. Det är en viktig skillnad mellan oss.

Det är alltid så numera, att ju mer uppenbart regeringens misslyckande blir, desto längre tillbaka i tiden går man. Man säger exempelvis: Det beror på att det 1974 var si eller så. Men glöm inte, Nils Åsling, att ni i valrörelsen 1979 blåste faran över! Thorbjörn Fälldin sade: De borgerliga har klarat den ekonomiska krisen, och nu kan vi vänta oss välståndsstegring i fortsättningen. Men i dag, några år efteråt, säger ni att problemen inte är lösta, och ni går långt tillbaka i tiden och hänvisar till vad som skedde då. Men ni har ju haft ansvaret i många år nu, och det är litet svagt att ni fortsätter att skylla ifrån er, när ni blåste faran över i valrörelsen 1979.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten för fem veckor sedan beklagade sig Olof Palme över vad han kallade blockpolitiken. ”Det är en orimlighet att styra Sverige i strid med halva folket”, sade han. Jag instämmer gärna. Det är orimligt. Men vilka partier är det som vill försöka sig på detta tvivelaktiga konststycke? Den frågan kan enklast besvaras med ett par citat. I det socialdemokratiska s.k. krisprogrammet påstås det att socialdemokraterna har ”det enda genomtänkta program som finns för hur Sverige kan föras ur den ekonomiska krisen”. I moderaternas partimotion kan man läsa att det är mellan ”två vägar valet står”, dvs. moderaternas och socialdemokraternas. Båda dessa storståtliga uttalanden innebär i praktisk politik att den ena halvan av svenska folket skall försöka sätta sig på den andra halvan. Man skall inte lyssna — i vart fall inte på andra än den ”egna rörelsen”. Genom att elda den ena intressegruppen mot den andra vill man vinna den femtioförsta procenten av väljarkåren — och helst litet mer. Sedan behöver man inte diskutera. Då räcker det med att votera. En sådan konfrontationspolitik och missnöjespolitik kan aldrig, vare sig den är blå eller röd till färgen, hjälpa oss ur våra ekonomiska svårigheter. En ny påminnelse om denna ofta ganska bortglömda sanning är den nya version av långtidsutredningen som publicerades så sent som i går. Den kommer att debatteras i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen, och varken jag eller någon annan här i kammaren har haft tillfälle att i detalj studera den. Men en sak är säker: Den svåra väg till ekonomisk balans som vi både kan och måste följa kräver ett stort mått av samspel och samarbetsförmåga. Parter och partier måste tillsammans försöka lösa problemen på ett konstruktivt sätt. Det hjälper inte att socialdemokraterna på ett allmänt plan är ganska ense med oss andra om nödvändigheten av en industriell tillväxt, så länge de inte lyckas befria sig från den socialistiska frestelsen att framlägga mycket långtgående förslag när det gäller löntagarfonder. Och det hjälper inte hur många miljarder i besparingar som moderaterna än bjuder över regeringen, om dessa besparingar innebär en sådan allmän konfrontationspolitik som vi har sett ett stort antal exempel på sedan moderaterna bytte kurs och bröt upp från trepartiregeringen. Den debatt vi nu skall ha kommer med nödvändighet att handla om frågor där skarpa meningsmotsättningar redan har uppstått. Dessa skilda meningar redovisas i utskottsbetänkandet, och på dessa punkter kommer det att bli votering. Men när vi har debatterat och voterat färdigt i dag skall vi komma ihåg att den allmänna strävan måste vara att försöka lösa upp motsättningarna och åstadkomma det samförstånd som är helt nödvändigt för att vi skall kunna komma till rätta med våra ekonomiska problem. Det betänkande från finansutskottet som vi nu behandlar tycker jag visar att regeringspartierna vill ha samförstånd hellre än konfrontation. När det gäller riktlinjerna för den ekonomiska politiken utom marginalskattereformen har centerns, folkpartiets och moderaternas företrädare i utskottet bildat majoritet. I fråga om budgetregleringen och kommunernas ekonomi kunde en sådan enighet dock inte uppnås. På dessa två avsnitt svarar alltså socialdemokraterna för utskottets majoritetstext. Mittenpartierna har i båda fallen reserverat sig för bifall till propositionen, och moderaterna på motsvarande sätt för bifall till sin partimotion. Bakom utskottets yrkande om avslag på moderaternas förslag till riktlinjer för skattepolitiken står utskottets socialdemokrater, centerpartister och folkpartister. Den gemensamma motiveringen bygger på de tre partiernas skatteuppgörelse förra våren. Vad socialdemokraterna därutöver anfört om skattepolitiken i övrigt har mittenpartiernas företrädare tagit avstånd ifrån i reservation 3. Vad gäller den kommunala ekonomin kunde vi vid de diskussioner som fördes under utskottsbehandlingen konstatera att samstämmighet förelåg mellan regeringspartierna och moderata samlingspartiet i ett betydelsefullt avseende. Vi vill begränsa kommunernas finansiella utrymme genom en definitiv överföring till statskassan, enligt regeringsförslaget med drygt 3 miljarder och enligt moderaternas förslag med ca 3,7 miljarder. Socialdemokraterna däremot vill endast tillfälligt begränsa kommunernas resurser genom att avsätta ca 3,3 miljarder i skatteregleringskonton i riksbanken. Regeringen skall senare bestämma när kommunerna skall få tillbaka pengarna. Det förslaget innebär alltså att budgetunderskottet för staten ökar med 3 miljarder räknat på helt år i förhållande till regeringens förslag. Tyvärr kunde vi från mittenpartiernas sida i utskottet inte nå en uppgörelse med moderaterna om en gemensam modell för indragning till statskassan av pengarna från kommuner och landsting. Men sedan utskottet justerat sitt betänkande den 25 februari har fortsatta diskussioner ägt rum mellan mittenpartierna och moderata samlingspartiet. Dessa överläggningar har lett fram till en överenskommelse, som i korthet innebär följande: De tre partierna föreslår att ett belopp om ca 3,5 miljarder år 1983 skall dras in från kommuner och landsting. Detta skall ske genom att skatteunderlaget från juridiska personer minskar till 40 96 för kommuner och 0 96 för landsting samt genom att återstående skatteunderlag för såväl kommuner som landsting minskas med 1 96. Särskild kompensation om 300 milj.kr. kommer att utgå till de kommuner och landsting som drabbas särskilt hårt av åtgärderna. betänkande, vilken gäller den kommunala sektorn, återremitteras till finansutskottet för förnyad behandling. Herr talman! Regeringens ekonomiska politik innebär en kombination av offensiva åtgärder för att stärka den utlandskonkurrerande sektorn samt stimulera till återhållsamhet med offentliga utgifter och privat konsumtion. Vi måste både arbeta och spara oss ur krisen, står det i regeringens finansplan. Jag har noterat att ungefär samma formuleringar finns i socialdemokraternas krisprogram: ”——-— vi skall arbeta oss ur krisen”, men för att detta ”skall kunna genomföras måste vi samtidigt spara”. Där sägs också att det är olyckligt att frågan ”om vi ska spara oss ur krisen eller arbeta oss ur den” kommit att slagordsmässigt ställas mot varandra. Detta vill jag gärna instämma i. Samtliga demokratiska partier i det här landet torde ha klart för sig att vi måste använda båda dessa metoder — arbeta och spara — för att ta oss ur krisen. Och då kan man fråga sig vad det är för mening med den hårt polariserade debatt som nu förs från oppositionspartiernas sida. Socialdemokraterna talar om en för hård åtstramning och om social nedrustning och beskyller regeringspartierna för svångsremspolitik. De påstår att vi sparar för mycket, men samtidigt klagar de över ett för stort budgetunderskott, utan att tala om hur detta skall kunna sänkas. Socialdemokraterna vill på helår spara 2,5 miljarder mindre än regeringen. De vill öka utgifterna med 3,9 miljarder. Beträffande den kommunala ekonomin försämrar deras förslag, som jag nyss sade, budgeten med 3 miljarder, räknat på helt år. Trots att ni socialdemokrater, Kjell-Olof Feldt — jag vänder mig till Kjell-Olof Feldt, eftersom han är socialdemokraternas främste företrädare i utskottet — ökar inkomsterna med 4,7 miljarder, huvudsakligen genom att höja momsen, ger era förslag en sammanlagd försämring av budgeten på 4,5 miljarder, räknat på helt år. För nästa budgetår blir försämringen omkring 1,8 miljarder. Sammantaget innebär socialdemokraternas förslag att de låter den offentliga sektorn fortsätta att svälla, samtidigt som de genom höjda skatter drar in köpkraft från svenska folket. Socialdemokraterna tycks ha för sig att varje regering som socialdemokraterna inte ingår i måste vara en orättvis regering som försöker vidga inkomstklyftorna. Det märks även i det betänkande som vi nu har framför oss. Där påstås att de socialdemokratiska förslagen skulle ha ”en helt annan” fördelningspolitisk profil. Men det är ju fel att påstå att t.ex. sjukförsäkringsreformen ”slår mot de sjuka”, som det ibland heter i den mest vildsinta propagandan. Verkligheten är ju att de som drabbas av långvarig och svår sjukdom får del av ett högkostnadsskydd. Vad det i själva verket handlar om är att det stora flertalet människor, som är sjuka några få dagar under ett år, får ett något minskat konsumtionsutrymme. Det socialdemokratiska alternativet innebär att åtstramningen i stället skall åstadkommas genom en höjning av mervärdeskatten. Men ingen kan väl gärna påstå att en höjning av mervärdeskatten skulle innebära någon högre grad av social rättvisa. Vi har hört många upphetsade stridstjut om karensdagarna, f. ö. en reform som jag ändå tror har en ganska god förankring ute bland flertalet svenska medborgare. Nu tycks det på vissa håll pågå något slags debatt om en politisk strejk för att stoppa sjukpenningsförslaget. Det blir i så fall en strejk mot vårt demokratiska system, mot den representativa demokratin, en protest mot ett system som innebär att landets politik skall bestämmas genom allmänna val och inte på fackliga möten. Det finns också anledning att fråga om strejkivrarna upplyser folk om att alternativet till karensdagarna är en momshöjning, som kostar de svenska hushållen dubbelt så mycket som karensdagarna. Moderaterna, å andra sidan, anser att vi sparar för litet, och i sin partimotion vill de ha besparingar på ytterligare 5,5 miljarder. Men de har varit försiktiga nog att inte tala om vilken modell som skall användas, t.ex. för att spara 1,5 miljarder mer än regeringen på ökad självrisk i sjukförsäkringen. Jag tycker nog, Lars Tobisson, att ni bör tala om detta så snart som möjligt. Skall det bli 6-7 karensdagar, eller skall ersättningen dras ned från 90 till 85 96 eller ännu mer? Inte heller vill moderaterna tala om vad de verkliga effekterna blir av ytterligare besparingar på 2 miljarder inom bostadssektorn. Om förslagen genomförs kommer boendekostnaden — detta innebär inte i och för sig att hyrorna kommer att stiga omedelbart, men på sikt blir det så — att öka med 250-400 kr. per månad för en vanlig trerumslägenhet, om huset är byggt under 1960-talet. Detta är bara ett exempel. Villorna går däremot på den här punkten helt fria från konsekvenserna av de moderata besparingsförslagen. Vad slutligen gäller moderaternas tredje relativt stora besparingspost, 800 miljoner när det gäller biståndet till fattiga länder, tycker jag att den visar hur mycket trist missnöjespolitik som finns i moderaternas besparingspaket. Sverige skulle som en av världens rikaste nationer inte ha råd att lämna 1 96 av vår totala produktion till svältande och lidande människor. Jag tycker att det är höjden av cynism att hänvisa till genomsnittssiffran för de rika länderna, 0,37 70. Varför nämner moderaterna inte USA:s siffra, som är 0,27 20, eller Sovjets vägran att över huvud taget redovisa några siffror för sitt bistånd — siffror som är oerhört låga? Då skulle ju vår generositet framträda som ännu mer lysande. Det är ingen större konst att gå ut som egoismens härolder och påstå att våra utlandslån går till u-hjälp, om man verkligen tycker att biståndet är minst angeläget. Men varför nämner maninte t.ex. att svenska folket har råd att spendera 10,5 miljarder på alkoholdrycker och 5,8 miljarder på tobaksvaror? Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga om moderaternas besparingsförslag att känslan för rättvisa i allmänhet är svagt utvecklad. När det gäller u-hjälpen finns den inte alls. Det är på fyra områden som vi har allvarlig obalans i vår ekonomi. Det första gäller våra affärer med utlandet. Vi måste köpa mindre och sälja mer. Vår konkurrensförmåga både här hemma och i utlandet måste stärkas i förhållande till det som produceras i andra länder. Devalveringen och skattereformen är åtgärder i detta syfte. Marginalskattesänkningen stimulerar arbetsviljan och företagsamhet. Mittenpartiernas uppgörelse med socialdemokraterna ger garantier för att den verkligen blir genomförd. Energipolitiken, där i stort sett enighet nu råder mellan regeringspartierna och socialdemokratin, minskar vårt oljeberoende och innebär investeringar i nya energikällor. På sikt blir detta av stor betydelse för vår bytesbalans. Det ökar också den produktiva sysselsättningen. För att få en bättre fungerande kapitalmarknad har vi stimulerat aktiesparandet och därmed ökat tillgången på riskvilligt kapital. Dessa åtgärder har socialdemokraterna ganska envist motsatt sig. De socialdemokratiska förslagen för att få fart på industriproduktionen är tämligen kortfattat och diffust beskrivna. En uppgång av industriproduktionen måste få leda till en förbättring av industrins vinstläge, säger man i den socialdemokratiska partimotionen. Det är bra att socialdemokraterna äntligen kommit fram till den insikten. Samtidigt måste det totala sparandet i landet öka genom att konsumtionen hålls tillbaka, säger man vidare. Det kan jag också instämma. Det är ju en av huvudteserna i regeringens strategi för den ekonomiska politiken. Men sedan blir argumenteringen mer svårbegriplig. Jag citerar: ”Skall denna inrikting av politiken kunna få ett tillräckligt brett stöd, måste samhällets fördelningspolitik utformas så, att vinstökningen inte ytterligare förstärker koncentrationen av privat makt och förmögenhet och att uppoffringarna för ökat sparande fördelas efter medborgarnas förmåga att bära dem.” Detta är önskemål som inte alls står i strid med den ekonomiska politik som regeringen står för. Debatten gäller alltså inte hur målet skall formuleras. Den gäller de metoder vi skall använda för att nå de mål som vi istort sett är ense om. Det är här som de socialdemokratiska rekommendationerna på en väsentlig punkt blir helt obegripliga. I direkt anslutning till det jag nyss citerade skriver socialdemokraternas följande: ”En viktig förutsättning för återhämtningspolitiken är därför att löntagarfonder införs ——-". Här finns märkliga luckor i tankegången. Först säger man att industrins vinstläge skall förbättras och att konsumtionen skall dämpas. De uppoffringar som krävs för detta och som vi alla är medvetna om kommer att accepteras endast under förutsättning att den sista — eller senaste — modellen av socialdemokratiska löntagarfonder införs. Men dessa fonder kommer ju antingen att försämra industrins vinstläge och konkurrensförmåga eller också att suga upp de möjligheter som finns för löneökningar. Den enskilde löntagarens ekonomiska situation förbättras inte med en enda krona. Socialdemokraternas starka fixering till löntagarfonder som något slags huvudmodell för framtida kapitalbildning ser jag som ett allvarligt hot mot Nr 92 vår ekonomiska tillväxt. Onsdagen den Att ägande och makt över Sveriges medelstora och större företag på några — 10) mars 1982 år skulle överföras till 24 i huvudsak politiskt valda fondstyrelser hör enligt min mening till de mest säregna ekonomiska hugskott som dykt upp i detta land under den tid jag kan överblicka. Investeringarna skulle alltså i framtiden bestämmas geografiskt och inte affärsmässigt. Risken skulle öka att ständigt nya pengar pumpas in i nedläggningshotade företag, även i lägen då lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. Att kalla denna anordning för löntagarfonder är nog det märkligaste av allt. Löntagarens ekonomiska utrymme minskar i stället för att öka. Några raka rör till deras plånböcker blir det sannerligen inte fråga om. Inte heller ökas inflytandet på den egna arbetsplatsen. | Den allvarligaste bland alla obesvarade frågor kring löntagarfonderna | gäller, tycker jag, löntagarnas möjligheter att som hittills förhandla om sina villkor på arbetsplatserna. Att förhandla med pamparna i det egna facket torde bli en ganska otacksam uppgift. Det socialdemokratiska fondförslagets utformning får vi inte veta särskilt mycket om före valet. Men vi vet tillräckligt om huvudprinciperna för att inse att systemet inte tillgodoser kraven på en väl fungerande kapitalmarknad. Det enda som är riktigt angeläget med löntagarfonderna är att de inte införs. En viktig mätare på hur den svenska industrins konkurrensförmåga utvecklas är handelsbalansen. Enligt beräkningarna i finansplanen skulle det kraftiga underskottet år 1980 på 11 miljarder motsvaras av ett underskott på endast 0,5 miljarder under 1981. Nu blev dock importen under december förra året betydligt större än beräknat, beroende bl.a. på den stränga vintern och ökad oljeimport. Finansutskottet har därför beräknat att underskottet i handelsbalansen kan bli 1,5 miljarder större än vad som angesi finansplanen. Men trots detta kan vi, om vi jämför de två åren 1980 och 1981, räkna med att vår handelsbalans förbättrades med ca 9 miljarder. Vi måste ändå komma ihåg att denna förbättring inte innebär att våra bekymmer för bristande balans i våra utrikesaffärer är borta. Det totala underskottet inberäknat tjänster förra året beräknas bli 15,5 miljarder, och det är en alarmerande siffra, även om den är lägre än under de närmast föregående åren. Finansplanens prognos för innevarande år är att bytesbalansunderskottet kommer att bli omkring 13,5 miljarder. Av största vikt för utvecklingen av vår bytesbalans på sikt är att inte protektionismen ytterligare får breda ut sig. Att Sverige som ett litet exportberoende land skulle kunna ersätta bristande konkurrenskraft med handelshinder är en farlig föreställning. Vi måste komma ihåg att flertalet länder som vi handlar med dras dels med underskott i bytesbalansen, dels med en mycket högre arbetslöshet än den vi har i Sverige. Vi måste räkna med att handelshinder från svensk sida får ett mycket hårdhänt bemötande från de länder vi handlar med. Därför måste vi värna om frihandeln som huvudprincip i vårt internationella umgänge. Det är beklagligt att socialdemokraterna i sina motioner låter tankar på protektionism få ett allt större utrymme. Det går inte att exportera arbetslösheten till andra länder. Flertalet av våra handelspartner har redan en flerdubbel arbetslöshet jämförd med Sveriges. Och många av dem har en betydligt lägre standard och dåliga eller i en del fall t.o.m. inga sociala välfärdsanordningar. Därför är det nästan fråga om att socialdemokraterna försöker sig på samma sak som moderaterna i sina attacker mot biståndet. I stället för att tala om för svenska folket vad som behöver göras förespeglar man medborgarna att svårigheterna skulle kunna skjutas över på dem som har det ojämförligt sämre. Den andra svåra obalansen i vår ekonomi har vi i statens budget. För det här budgetåret beräknas underskottet bli 78 miljarder och för nästa budgetår 82,5 miljarder. Regeringens besparingsförslag ger för helår en utgiftsminskning på drygt 13 miljarder, inkl. vad som beslutades i höstas. För nästa budgetår blir effekten ca 9,5 miljarder. Här för socialdemokraterna ett konjunkturpolitiskt resonemang vid fel tillfälle. Man motsätter sig besparingarna inom den offentliga sektorn med hänvisning till den lågkonjunktur vi befinner oss i. Man väntar på den ekonomiska tillväxt som följer av en konjunkturuppgång. Det är naturligtvis riktigt att tillväxten i den svenska ekonomin på sikt är avgörande för vår standard och för vår sociala trygghet. Men om själva förutsättningen för tillväxten är att vår utlandskonkurrerande sektor stärks, då kan vi inte vänta med att tillföra denna sektor de resurser som behövs, och det gäller för både kapital och arbetskraft. Detta förutsätter ovillkorligen att den offentliga konsumtionen hålls tillbaka. I annat fall ökar budgetunderskottet ytterligare. Därför måste vi spara nu. Annars ökar statens skulder, utlandsupplåning och räntebörda. Underskottets allvarliga konsekvenser blir då ännu allvarligare: ökad inflationsrisk, trängsel på lånemarknaden och högt ränteläge. Därför är det socialdemokratiska förslaget till budgetreglering ganska misslyckat. Det skulle öka budgetunderskottet med 4,5 miljarder, räknat på helt år, och med närmare 2 miljarder för nästa budgetår. Eftersom jag i början av mitt anförande föreslog återremiss till utskottet vad gäller punkten B 2, om kommunernas ekonomi, har jag ingen anledning att närmare gå in på det avsnittet i vårt betänkande. Rolf Rämgård kommer senare i debatten att föra regeringspartiernas talan vad gäller den kommunala ekonomin. Vpk har i yrkandet i sin partimotion föreslagit en ökning av statsutgifterna med drygt 14 miljarder och en inkomstförstärkning med 9,7 miljarder. Deras förslag innebär alltså en ökning av budgetunderskottet med omkring 4,5 miljarder. Ett enhälligt utskott har avstyrkt de riktlinjer för den ekonomiska politiken som föreslås i vpk:s partimotion. Herr talman! Jag vill sluta mitt anförande med att till moderata samlingspartiet ställa de direkta frågor som har varit föremål för så mycket spekulerande under de två veckor som har gått sedan finansutskottet justerade sitt betänkande. Även om vi nu har kommit överens om en återremiss vad gäller kommunernas ekonomi, så är de här frågorna fortfarande aktuella vad gäller riktlinjerna för budgetpolitiken i stort. Ert huvudintresse, Lars Tobisson, är ju utgiftsnedskärningar. Kommer ni här i kammaren, liksom ni gjorde i utskottet, att hjälpa fram en socialdemokratisk budgetpolitik? Den innebär ju ett nej till 1,5 miljarder av regeringens besparingsförslag, och den innebär utgiftsökningar med 3 miljarder. Skillnaden gentemot regeringsförslaget är nära 4,5 miljarder. Ni själva, Lars Tobisson, vill spara 5,5 miljarder mer än regeringen. Skillnaden mellan er och socialdemokraterna är — om vi håller oss till statens utgifter — 10-11 miljarder för nästa budgetår. Tar vi hänsyn också till övriga faktorer är skillnaden i budgetutfall 7 miljarder. Hur motiverar ni, Lars Tobisson, att moderaterna — vilket har sagts — lägger ned sina röster i huvudvoteringen och därmed hjälper fram en sådan budgetpolitik hellre än att stödja regeringens förslag, som ligger betydligt närmare ert eget? Ert agerande ter sig ännu konstigare därför att ni i er partimotion har lovat att stödja samtliga regeringens besparingsförslag utom en post på 300 miljoner till försvaret. Får vi inte som vi vill, skall vi nog se till att det blir så tokigt som möjligt. Det tycks ha blivit en ledande princip för moderata samlingspartiet när det gäller att hantera den här frågan.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 Budgetförslaget, punkten 1, yrkar jag bifall till reservation nr 6. Vad gäller avsnitt B 2. Den kommunala sektorn, punkten 2, yrkar jag som tidigare nämnts återremiss till utskottet. Under avsnitt B3. Särskilda frågor, punkten 3, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Finansutskottets ordförande inledde sitt anförande med en vädjan om samförstånd. Han vädjade om ett uppbrott från blockpolitiken. Ja, det är så dags, Eric Enlund, att stå i riksdagens talarstol och göra dessa vädjanden! I finansutskottets diskussioner har folkpartiet och centern sökt en enda samtalspartner — moderaterna. Man har inte gjort ett enda försök till kontakt med socialdemokraterna. Man klev alltså in, helt frivilligt, i högerburen, och då slår dörren raskt igen. Det borde Eric Enlund och hans kamrater i mitten ha lärt sig vid det här laget. Ett råd: Sluta upp med talet om samförstånd! När ni i praktiken sluter upp bakom moderaternas konfrontationspolitik blir det bara tom retorik. Det ekonomiska tillståndet i Sverige är eländigt. Budgetpropositionen reste flera problem än den löste. Den redovisade en utomordentligt dyster framtid med fortsatt industriell försvagning, stora underskott och hög arbetslöshet. Den skapade dessutom nya hot genom en hård konfrontationspolitik mot landets löntagare parad med fortsatt släpphänthet gentemot spekulationsoch mygelekonomi. Under de två månader som gått sedan dess har läget förvärrats. Nya rapporter om det internationella konjunkturläget talar om att konjunkturuppgången ter sig alltmer avlägsen. Den svenska industrikonjunkturen visar inga tecken på att förbättras. Byggnadsindustrin går in i en stor kris. De försök regeringen gjorde i budgetpropositionen att försköna sysselsättningsläget och valutaläget efter devalveringen har slagits sönder av verkligheten. Vi har nu rekord i arbetslöshet och ett lägre antal lediga platser än någonsin tidigare. Utflödet av valuta har på nytt satt i gång. På två månader har 4,5 miljarder kronor runnit ut ur landet. Det ligger inte så långt ifrån det valutautflöde i början av 1981 som drev fram dagens rekordhöga ränta. Vad har då regeringspartierna — både de två som sitter i kanslihuset och det tredje som av och till leker oppositionsparti här i riksdagen — sysslat med under denna tid? Jo, man har under upprörande av mycket stridsdamm bråkat om hur kommunerna skall berövas ytterligare ett antal miljarder av sina skatteinkomster. Dessutom har arbetsmarknadsministern en gång i månaden uttalat sin förvåning över att arbetslösheten växer. Finansutskottets ordförande försökte sig på en hög svansföring i sitt anförande. Jag undrar ändå hur det känns att nu få ta hand om en hastigt tillyxad förhandlingskompromiss mellan ett par partiledare. Finansutskottets anseende som riksdagens beredande organ torde inte ha ökat på den kuppen. Vad är det då man egentligen har kommit överens om? Enligt pressmeddelandet är det här ett provisorium för 1983. Vad innebär det, Eric Enlund? Får kommunerna tillbaka dessa 3,5 miljarder 1984? Eller skall samma pengar tas ut på något annat sätt fr.o.m. 1984? Och varför gör man ett provisorium av någonting som har så genomgripande verkningar på landets och kommunernas ekonomi? Vad är det för stridigheter som nu skall föras in i den expertgrupp som skall tillsättas? Det vore bra att få klarhet på dessa punkter. Detta skådespel förflyter på långt avstånd från de problem människor upplever och den oro de känner inför framtiden, som gäller jobben, de sjunkande reallönerna, sämre trygghet vid sjukdom och arbetslöshet, om pensionerna skall räcka till osv. Det är ingenting att förundra sig över om svenska folkets förtroende för borgerlig ekonomisk politik har sjunkit till en bottennivå enligt SIFO:s mätningar. Besvikelsen tycks inte vara mindre inom det industriella etablissemanget. Den ena industriledaren efter den andre — även nyligen rekryterade sådana som dragplåster till folkpartiet — står nu upp för att fördöma borgerlig industripolitik. En del kan inte ens dölja sin längtan tillbaka till den tid då socialdemokratin hade ansvaret för landets ekonomi — ”dom var proffs på det här”, som en bankdirektör uttryckte saken. Den här sönderfallande politiken vill de borgerliga partierna nu låta driva Nr 92 vidare — utan folkligt stöd, i hård konfrontation med löntagarna och med ett Onsdagen den alltmera missmodigt näringsliv. I dag är det ju meningen att riksdagen skallta 10 mars 1982 ställning till riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Men den här gången är det mer än någonsin befogat att fråga: Vilken politik? Finns det över huvud taget någon borgerlig ekonomisk politik att ta ställning till? Finns det över huvud taget någon regering med förmåga och vilja att driva ekonomisk politik i Sverige? Svaret på de frågorna är inte lätta att finna i finansutskottets betänkande. Oenigheten och alla taktiska manipulationer mellan de borgerliga gör att betänkandet mest påminner om ett rävgryt, med många inoch utgångar. Det finns visserligen ett av samtliga borgerliga ledamöter undertecknat avsnitt, som sägs vara riktlinjer för den ekonomiska politiken. Men det visar sig snart att dessa riktlinjer varken gäller skattepolitiken eller budgetpolitiken. Där finns numera ingen borgerlig politik, utan finansutskottets socialdemokrater står för betänkändets förslag. Tall sin torftighet är den borgerliga delen av betänkandet ändå ett ganska avslöjande dokument. Enligt det har den ekonomiska politiken egentligen bara en huvuduppgift — att fortsätta att skära ner de offentliga utgifterna och medborgarnas levnadsstandard, dvs. att fortsätta det man kallar sparpolitik. I flera omgångar sägs att samhället inte kan göra någonting för att förbättra sysselsättningsläget. Det finns inget utrymme, säger man, för att ersätta en för låg utländsk efterfrågan på svenska varor och tjänster med stimulans av inhemsk efterfrågan. Och eftersom man utgår från att den utländska efterfrågan kommer att vara för låg, innebär denna ståndpunkt helt enkelt att en ökad arbetslöshet är oundviklig. I ett avsnitt på en dryg sida, som försetts med den något pampiga rubriken Den ekonomisk-politiska strategin, ges arbetslöshetspolitiken två motiv. Ett led i strategin är således ”att den konkurrensutsatta sektorn måste få förtur till arbetskraft och kapital framför de skyddade sektorerna i vår ekonomi”. Det andra är att efterfrågan på arbetskraft måste hållas låg med tanke på — som man säger — konkurrenskraften. Med andra ord: arbetslöshet behövs för att hålla nere lönestegringarna. Jag måste gratulera nyliberalerna i det borgerliga lägret till dessa framgångar. Det nyliberala budskapet kunde inte ha framförts bättre av Margaret Thatcher eller ens av Milton Friedman själv. Industrin behöver en reservarmé av arbetslösa att välja och vraka bland. Och Svenska arbetsgivareföreningen — och den borgerliga regeringen — behöver arbetslösheten som bundsförvant för att sänka reallönerna och försämra de sociala villkoren. Detta är det enda språk som de s.k. kravmaskinerna enligt borgerlig uppfattning förstår. Man måste undra när arbetslöshetsvapnet anses vara tillräckligt vasst. Räcker inte reservarmén till när arbetslösheten är över 150 000 och det går nära tio arbetslösa på varje ledig plats? Och är inte t.ex. verkstadsindustrin tillräckligt prioriterad, när den i december hade 1 500 lediga platser att erbjuda 13 000 arbetssökande? 5 På dessa frågor vill de borgerliga uppenbarligen svara nej. Vilken gruppering av borgerliga partier man än väljer ur det rika utbudet i finansutskottets betänkande, är beskedet detsamma. Ingen omläggning av den ekonomiska politiken, ingen antydan till insikt om att man är på fel väg, att Sveriges ekonomi befinner sig på katastrofkurs. Den enda nyansen är att moderaterna vill gå ännu längre än regeringspartierna i den arbetslöshetsskapande politiken genom ytterligare nedskärningar av de offentliga utgifterna. För socialdemokratin är denna utveckling helt oacceptabel. Vi kan aldrig godta att arbetslöshet används som medel i den ekonomiska politiken. Vi är dessutom övertygade om att Sveriges väg ur den ekonomiska krisen måste bygga på allas deltagande i arbetet med att åter skapa en stark ekonomi. I de borgerliga regeringarnas försvar för sin politik har försämringarna i de internationella konjunkturerna och oljeprishöjningarna spelat en stor roll. Nu råder ingen oenighet om att svensk ekonomi under 1970-talet har utsatts för stora påfrestningar. Om det behöver vi alltså inte diskutera. Vad den politiska striden gäller är sättet att lösa problemen. Hur är då Sveriges utgångsläge inför 1980-talet? Industriproduktionen har inte ökat sedan 1974. Den totala produktionen, BNP, har också stagnerat. Under den här långa perioden, då produktionen stått stilla, har Sverige dragit på sig stora skulder och underskott. Underskottet i våra utrikes affärer har sedan 1976 legat på ungefär 3 26 av bruttonationalprodukten. Vi har en total nettoskuld gentemot utlandet som nu uppgår till 80 miljarder kronor, varav staten svarar för 50 miljarder. 1975 hade Sverige en nettofordran på utlandet på 30 miljarder. Den totala försämringen i vår finansiella utlandsställning är alltså 110 miljarder. Arbetslösheten har sakta men säkert skjutit uppåt och tar nu kraftiga språng. Vi hade 1 1 2 2. Dessutom inträffar i år en annan allvarlig försämring: sysselsättningen minskar totalt sett i Sverige. Det är första gången på många årtionden. Hur kraftigt industrins läge har försvagats sedan mitten av 1970-talet framgår av att den i dag har samma konkurrenskraft, samma relativa kostnadsläge gentemot utlandet, som den hade i början av 1970-talet, men ändå har den förlorat 15 96 av sina marknader. Men det allra allvarligaste inslaget i Sveriges ekonomiska läge är ändå, att trots att det har talats mycket om sparplaner och sparpropositioner, så har det aldrig sparats så litet i Sverige som nu. Den andel av bruttonationalprodukten som avsätts för investeringar har sjunkit från 23-24 96 under första hälften av 1970-talet till 17 26 i dag. Räknar vi bort de investeringar som är nödvändiga bara för att ersätta förslitna produktionsresurser, maskiner, fabriker osv., så har den s.k. nettosparkvoten fallit från 15 96 till 5 96. Det råder ingen tvekan om att denna låga nivå på insatser som skapar ny produktionsförmåga sätter Sverige i strykklass bland industriländerna. Den verkligt sjuka punkten i Sveriges ekonomi, det som inger den allra största oron inför framtiden, är just att vi sparar och investerar så litet. Om vi inte i dag sätter av för framtiden och bygger för framtiden, så kommer vi inte att ha råd att ens på sikt behålla en rimlig välfärd och levnadsstandard. Då blir vårt öde långa perioder med hög arbetslöshet, där jobben dessutom betalar sig sämre än i dag. Det grundläggande kravet på den ekonomiska politiken är därför att vi i Sverige måste öka det produktiva sparandet, investeringarna. De nya insatserna måste koncentreras till industrin, den utlandskonkurrerande sektorn. Vi kan betala tillbaka våra stora skulder bara om industrin blir större och starkare, Och därför är huvudfrågan: Hur kan vi öka landets produktionsförmåga och bli mer konkurrenskraftiga, hur skall vi bli mindre beroende av import och öka vår export? Också så här långt råder nog en betydande enighet om den svenska ekonomins problem. Men sedan slutar enigheten och vägarna delar sig. Det hävdas i debatten att skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig politik är att de borgerliga partierna vill ta Sverige ur krisen genom sparande och åtstramningar medan socialdemokratin vill nå samma mål genom en kraftigt expansiv politik för att öka efterfrågan. Men den beskrivningen ger ingen rättvisande bild av motsättningarna kring den ekonomiska politiken. De går faktiskt djupare än så. Det framstår således allt klarare att den borgerliga politikens egentliga anfallsmål är blandekonomin och välfärdsstaten. Numera skyller man utan reservationer svårigheterna att ta sig ur 1970-talskrisen på framväxten av välfärdsstaten och blandekonomin. Det är egentligen orsaken till att västvärldens industrisamhällen inte klarar 1970-talets påfrestningar. Vi har fått alltför höga skatter, vi har fått för mycket statlig inblandning i näringslivet, vi har fått för mycket social trygghet och, framför allt, vi har fått en alltför stor offentlig sektor. Då blir lösningarna följande. Vi lever över våra tillgångar — alltså måste vi pressa ned vår standard och vår välfärd. Men med ”vi” menas inte alla medborgare. Några måste tvärtom få högre standard och större välfärd — de faktorer som antas vara motorerna i det privatkapitalistiska systemet. Dessutom måste vi bort från blandekonomin. Lägre skatter, en mindre offentlig sektor, det är huvudlösningen. Ansvaret för sysselsättningen måste flyttas över på marknaderna, och marknadskrafterna måste få mycket större spelrum också när det gäller människors sociala villkor. Man måste försvaga det sociala skyddsnätet, så att arbetsviljan och viljan att ta risker ökar. Fackföreningarna måste också göras svagare, så att de inte kan ställa så många krav för sina medlemmars räkning. Den här politiken och den här filosofin har internationella förebilder. Den fick sitt stora genombrott i England år 1979, när högerregeringen trädde till. I USA startade den i stor skala 1980, då Ronald Reagan vann presidentvalet. I Sverige började den tillämpas på allvar år 1980. Trepartiregeringens ekonomiska politik lades då om och inriktades på nedskärning av samhällets utgifter. Den lät också bostadsbyggandet sjunka och andra samhällsinveste ringar gå tillbaka. Man accepterade en växande arbetslöshet, man höjde skatterna på konsumtionen, man sänkte skatterna för aktieägare, skogsägare och företagare. I år inleds aktionen för att försvaga det sociala skyddsnätet. Under åberopande av nödvändigheten att spara på statsutgifterna vill man försämra den sociala tryggheten vid sjukdom och vid arbetslöshet. Man vill också skapa större frihet för arbetsgivarna att avskeda folk genom att ändra de s.k. trygghetslagarna. Finansutskottets ordförande gjorde i anknytning till förbittringen över försämringen av sjukförsäkringen ett uttalande om politiska strejker som var grundat antingen på stor okunnighet eller på stor illvilja. Han påstod nämligen att politiska strejker i Sverige är riktade mot vårt politiska system, mot demokratin. Låt mig upplysa Eric Enlund om att riksdagen uttryckligen har sagt att politiska strejker i Sverige är lagliga. Därmed kan en politisk strejk aldrig vara oförenlig med vårt politiska system. Lagliga handlingar i Sverige är lagliga och förenliga med vårt politiska system — det kan inte ens en folkpartistisk utskottsordförande ändra. Det mest uppseendeväckande med denna politiska högerfilosofi är egentligen att de borgerliga partierna vill tillämpa den i full skala i Sverige, när den redan har dokumenterat sina misslyckanden i en rad andra länder. Åtstramningspolitik i mer eller mindre avancerad form har under 1970-talet bedrivits på många håll i Västeuropa utan att ge avsett resultat. Och i de länder där den har kombinerats med försök att bryta ner blandekonomin och välfärdsstaten är resultaten avskräckande. I Storbritannien har det lett till en våldsam ekonomisk tillbakagång och massarbetslöshet. I USA är Reagans politik redan efter drygt ett år på väg mot en katastrof. Det finns inte heller någonting som tyder på att den här sortens politik skulle lyckas i Sverige. Dess enda resultat så långt är att den har åstadkommit den olyckliga kombinationen av minskad produktion, ökad arbetslöshet och fortsatt inflation. Nedskärningen av de offentliga utgifterna har inte lett till någon förbättring av statsfinanserna. När den s.k. sparpolitiken inleddes 1980 sades målet vara att skära ned budgetunderskottet motsvarande 1 26 av bruttonationalprodukten varje år. Eftersom underskottet då var 10 96 skulle det egentligen ha varit nere i 7 90 i år efter alla sparpropositioner. Men det väntas bli 13 26. Räknat i pengar skulle underskottet enligt planerna ha varit ca 40 miljarder kronor i år. Det blir minst 80 miljarder kronor. Ingreppen mot kommunerna hade till syfte att skära ner efterfrågan på arbetskraft och bereda utrymme för industrin. Men de har inte lett till att industrin har känt sig manad att anställa mera folk. Tvärtom, man har hela tiden avskedat folk. Resultatet har inte bara blivit en kraftig arbetslöshet utan också sämre service för medborgarna: tåg som inte går, vägar som inte underhålls, bibliotek som stängs och längre köer till sjukvård och barnomsorg. Dessa misslyckanden börjar nu bli så uppenbara att de borgerliga partierna inte ens försöker bortförklara dem — Eric Enlund gjorde det inte heller. Man kunde kanske vänta sig någon vilja till omprövning. Men då bortser man från att politikens upphovsmän har mer långtgående syften än de rent ekonomiska. För dem är de politiska syftena det viktiga: att bryta ner blandekonomin och försvaga välfärdssamhället. Och en misslyckad ekonomisk politik kan t.o.m. visa sig vara det mest effektiva medlet i den kampanjen. Herr talman! För socialdemokratin måste det vara en huvuduppgift att sätta stopp för de här planerna. Vi anvisar en väg ur den ekonomiska krisen, som bevarar både blandekonomin och välfärdsstaten. Vi tror att båda dessa fenomen har varit inslag i vår ekonomiska utveckling i det förflutna, som gett den stabilitet och styrka och som gjort det möjligt att få en bred uppslutning kring den förda politiken. Vår politik har två grundläggande utgångspunkter. För det första kan vi inte hoppas på att problemen löser sig av sig själva. Vi kan inte sitta och vänta på en industriell expansion som bygger på världsmarknaderna. Åtskilliga år framöver på 1980-talet kommer världsekonomin med största sannolikhet att präglas av åtstramningspolitik och av höga räntor. Vi tror inte heller att något marknadsekonomiskt mirakel i Sverige kommer att rädda oss, utan grundtanken i vårt program är att vi har både skyldighet och möjlighet att av egna krafter börja ta oss ur krisen. Vi har resurser som vi skall använda. Vi ska sätta folk i arbete och börja bygga upp Sveriges ekonomi igen. För det andra är Sveriges allvarligaste ekonomiska problem den mycket låga investeringsnivån. Den hotar framtidens sysselsättning och inkomster liksom våra möjligheter att någonsin få balans i våra utrikesaffärer. Det gäller alltså att inrikta resurserna på investeringar, som ökar landets produktiva tillgångar och produktionsförmåga. Vi vill därmed göra slut på den destruktiva åtstramningspolitiken och övergå till en mera expansiv politik, som ökar aktiviteten och sysselsättningen i svensk ekonomi. Men det är inte fråga om en urskillningslös expansion på vilka områden som helst. Efterfrågestimulansen måste inriktas på områden, där den skapar ökade produktionsresurser och förstärkt konkurrenskraft. Därmed ger den sysselsättning och inkomster inte bara på kort sikt utan också för framtiden. Det budgetförslag som socialdemokraterna lagt fram är ett klart uttryck för denna inriktning av den ekonomiska politiken. Budgetförslaget innebär ingen påspädning av den privata konsumtionen. Visserligen säger vi nej till de försämringar av villkoren för de sjuka, de arbetslösa, de handikappade och pensionärerna som de borgerliga partierna vill genomföra. Men vi vill dra in motsvarande pengar genom att momsen återförs till den nivå som den hade i fjol höst. För oss handlar detta om både en moraliskt försvarbar fördelningspolitik och ett bevarande av viktiga sociala grundtryggheter. Vi förordar inte heller någon våldsam expansion av den offentliga verksamheten. Det är bara på två områden som vi i det här läget förordar en utbyggnad, nämligen inom äldreomsorgen och barnomsorgen. De gränser som de borgerliga partierna vill sätta för den kommunala verksamhetens utveckling — vare sig sista-minuten-kompromissen nu innebär 0 eller 1 926 årlig tillväxt — kommer att omöjliggöra en rimlig utbyggnad av t.ex. långvården och barnomsorgen. De bedömningar vi gjort tillsammans med kommunernas företrädare visar att en tillväxt på 2 70 är nödvändig. Vi avvisar tanken att riksdagen skall förstatliga kommunalskatterna. Paul Jansson kommer senare att utveckla vår syn i den frågan. Här vill jag bara säga att den frysning av kommunernas överlikviditet under år 1983 som vi föreslår också har positiva statsfinansiella konsekvenser, fast staten inte berövar kommunerna deras pengar. Det kommer att minska det statliga upplåningsbehovet på kreditmarknaden och därmed lätta bördorna på kreditpolitiken. Den stimulans som vi föreslår ligger därför uteslutande på ett enda område, nämligen investeringarna. Men här anser vi det nödvändigt att göra desto mer kraftfulla insatser. Vi ställer två krav på inriktningen av dessa investeringar. Det ena är att de på sikt skall förstärka produktionsförmågan i landet eller minska vårt behov avimport. Det andra kravet är att investeringarna skall stimulera produktion och sysselsättning, inte bara i byggnadsverksamheten utan också i den svenska industrin. Det förutsätter att investeringarna planeras och genomförs så att leveranser av material, utrustning och anläggningar i största möjliga utsträckning kan ske från den svenska industrin. Från dessa utgångspunkter föreslår vi ett omfattande investeringsprogram på en rad områden: energiförsörjningen och energisparandet, vägar och kommunikationer, bostadsbyggandet samt inom ett antal industribranscher. Vi föreslår också statliga insatser så att kommunerna kan tidigarelägga nödvändiga investeringar på miljövårdens område. Statens kostnad för dessa investeringar skulle bli 2 miljarder kronor. Det skulle ge en total investeringsökning på 7 miljarder och skapa uppskattningsvis mellan 30 000 och 40 000 jobb under de kommande ett å två åren. De borgerliga partierna visar en total likgiltighet inför investeringsproblemet och den hotande byggkrisen i Sverige. Det är det enda som egentligen förbryllar mig i uppläggningen av deras ekonomiska politik. Även om man inte vill lyssna till oss, kunde man väl ta något intryck av de samstämmiga krav som de fackliga organisationerna och byggbranschen upprepade gånger fört fram till regeringen. Tidningen Byggindustri, organ för Byggförbundet och Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, skrev nyligen om den socialdemokratiska motionen: ”Det är på det hela taget ett grundligt genomarbetat och väl motiverat byggprogram socialdemokraterna presenterar. Det står i skarp kontrast till den tröghet och tveksamhet den sittande regeringen visar inför branschens många framstötar om åtgärder för att stoppa den negativa utvecklingen.” Jag måste fråga de borgerliga representanterna här i kammaren: Begriper ni inte att ni håller på att ödelägga svensk byggindustri? En aktiv politik för investeringar är alltså första ledet i vårt program för att få fart på Sverige. Det andra ledet är åtgärder för att bättre utnyttja den efterfrågan som finns inom landet. Det är definitivt inte fråga om någon övergång till en regleringsekonomi och protektionism, utan Sverige skall fortsätta att vara en öppen ekonomi, utsatt för utländsk konkurrens. De svenska alternativen till import skall alltså vara konkurrenskraftiga. Vi kan inte vänta oss att vare sig offentliga eller privata köpare väljer svenska varor om de är dyrare och sämre än utländska. Men även med den förutsättningen kan vi göra väsentligt mera än idag för att styra och planera våra inköp mot svensk produktion och svensk industri. I första hand gäller det den offentliga sektorns inköp, den s.k. offentliga upphandlingen från stat, kommuner och landsting. Vi föreslår här ökad användning av s.k. teknikupphandling, mera långsiktig planering av den offentliga sektorns inköp och en ökad samordning av större projekt. Avsikten är inte att ge svensk industri några otillbörliga favörer. Men den skall åtminstone ha en rimlig chans att utnyttja de fördelar som hemmamarknaden normalt ger det egna landets industri. Eftersom den offentliga sektorn i Sverige fortfarande gör årliga uppköp för 60å 70 miljarder kronor, är detta en enorm hemmamarknad som kan ställas i större utsträckning till den svenska industrins förfogande. På samma sätt borde det vara möjligt för det privata näringslivet att i sin upphandling stimulera inhemsk tillverkning och industriell utveckling. Också här kan ökat samarbete, bättre planering och större inslag av teknikupphandling ge resultat. Om vi genom bättre utnyttjande av våra egna resurser kan slippa importera och i stället tillverka i Sverige, är det en mycket billigare väg att minska vårt utlandsberoende och våra utlandsskulder än att försöka slå sig fram på exportmarknaderna, ofta med höga kostnader för försäljning och marknadsföring och med ofta stor osäkerhet om hur det lyckas. Därför borde vi försöka förändra upphandlingstekniken och attityden till hur vi skall samarbeta mellan samhälle och näringsliv. Men vägen ur den ekonomiska krisen handlar inte bara om att få fart på investeringar och produktion, att sätta folk i arbete för att bygga upp Sveriges ekonomi. Skall vi lyckas, måste också ett annat stort problem lösas, nämligen inflationen. Inflationen har i Sverige under 1970-talet varit rekordhög, framför allt under den borgerliga perioden när vi har haft över 80 procents prisstegring på drygt fem år. Inflationen har inte bara skapat stora orättvisor. Den har också blivit ett hinder för att Sverige skall återvinna sin ekonomiska hälsa. Inflationen driver upp räntorna och den ökar det statliga budgetunderskottet. Inflationen har också försvårat en sund inriktning av investeringarna och kapitalets användning. Vi har fått en spekulationsoch penningekonomi som minskat utrymmet för de produktiva investeringarna. Därför måste inflationsbekämpningen vara den andra huvuduppgiften för socialdemokratins ekonomiska politik. Men låt oss då inse vad inflationsbekämpning innebär. Vi tror inte att man kan bekämpa inflationen genom arbetslöshet och svag ekonomi, där man pressar ner efterfrågan. 1970-talets erfarenheter visar att det inte hjälper. Man får både arbetslöshet och inflation. Allt tyder nu på att 1983 blir det kritiska året. Då avgörs om Sverige skall kunna ta sig ur inflationskarusellen eller om vi skall fastna i ständigt återkommande nedskrivningar av den svenska kronan. Under 1982 finns det en tendens till en uppbromsning av prisstegringarna. Det är definitivt inte en följd av regeringens ekonomiska politik, utan av det förhållandet att löntagarorganisationerna i fjol godtog ett tvåårsavtal med mycket låga lönehöjningar. Det skapar alltså en chans för att Sverige skulle kunna bryta sig ur den här långa perioden av våldsam inflation. Det mål vi borde inrikta oss på är att komma ner till en inflation på 5-6 90 1983 för att sedan kunna gå vidare. Men det finns samtidigt starka odds emot. När löntagarorganisationerna godtog löneavtalet accepterade man en ofrånkomlig nedgång av sina medlemmars reallöner. Men man väntade sig också någonting i utbyte. Man väntade sig att de låga lönehöjningarna skulle leda till att näringslivet utnyttjade sitt förbättrade kostnadsoch vinstläge till ökade investeringar, så att det blev tryggare jobb och fler jobb. Nu har vinsterna stigit, men investeringarna har fallit i fjol och kommer att falla också i år. Och arbetslösheten har fördubblats. Slutsatsen kan bara bli en: om de fackliga organisationerna än en gång skall kunna ta chansen med låga löneavtal, måste de också garanteras ett rimligt utbyte av detta. Därför måste vinsterna i framtiden framför allt gå till produktiva investeringar som på sikt stärker sysselsättningen och reallönerna. Dessutom måste staten gå in med klara garantier för att den är beredd att genom hårda prisstopp hålla tillbaka företagens prishöjningar. Slutligen måste lönerörelsen utformas så, att det tillgängliga löneutrymmet fördelas rättvist. Jag lyssnade till budgetministern i går. Det lät litet patetiskt när han vädjade till löntagarna om att acceptera starkt ökade vinster och sämre reallöner ännu en period, för vad hade budgetministern att erbjuda löntagarna i utbyte mot en sådan politik? Det vore intressant att höra vad han i sitt anförande har att säga till löntagarna och deras organisationer om vad borgerlig politik innebär när det gäller investeringarna, vinsterna och inflationen. Enligt vår uppfattning är det i första hand tre uppgifter som måste lösas för att inflationen skall kunna bemästras i en ekonomi som växer och har full sysselsättning. För det första: Att avstå innebär i dag för löntagarna enbart att avstå åt det fåtal som äger näringslivet. Det betyder att inflationsbekämpning i hög grad är en fördelningspolitisk fråga. Därmed uppstår kravet på något instrument som kan göra det möjligt för löntagarna att avstå utan att öka förmögenheterna och inkomsterna enbart åt en liten grupp i samhället. Den metod vi förordar är någon form av vinstdelning. För det andra: Vi måste bekämpa spekulationsoch penningekonomin med flera olika metoder — men det räcker inte. Vi behöver också nya former för kapitalbildningen så att kapitalet kan styras till produktiva investeringar. För det tredje: Löntagarorganisationerna måste kunna ha rimligt förtroende för att både samhällets ekonomiska politik och investeringsbesluten sköts på ett sådant sätt att de får ett rimligt utbyte av en lönepolitisk återhållsamhet i form av tryggare sysselsättning, fler jobb och framtida möjligheter till reallöneförbättringar. Det måste tilläggas att det inte bara är den svenska arbetarrörelsen som diskuterar de här problemen. På allt fler håll ute i världen har man efter 1970-talets smärtsamma erfarenheter av åtstramningspolitik, monetarism och ss.k. utbudsekonomi börjat diskutera hur man på nytt skall kunna förena ekonomisk tillväxt och full sysselsättning med ekonomisk stabilitet. Man börjar inse att inflationen i hög grad är ett fördelningspolitiskt problem, att man inte utan någon form av vinstdelning kan lösa det. Men man inser också att skall man skapa rimligare förutsättningar för en sund användning av kapital, så kan ett ökat löntagarinflytande, en demokratisering av investeringsbesluten, faktiskt vara en användbar metod. Det har lett till att idéer om vinstdelning och medbestämmande, om inflytande över kapitalanvändningen, sprider sig till allt fler länder. Löntagarfonder diskuteras i de nordiska länderna, i Holland, i Italien och i andra länder i Västeuropa. På andra håll resonerar man i andra termer, men syftena är desamma. I USA har fackföreningsrörelsen tagit ett avgörande steg i och med att man nu begär att löntagarna skall få ett direkt inflytande över användningen av en del av de stora pensionsfonder som fackföreningsrörelsen där äger. Mot den här bakgrunden, herr talman, är det trist att de borgerliga partierna och stora näringslivsorganisationer blankt vägrar att delta i en konstruktiv debatt om hur Sveriges ekonomiska problem skall lösas. Man har istället av sina misslyckanden och av en tilltagande högerdominans drivits till en järnhård konfrontation med arbetarrörelsen och löntagarna. Vi kommer att möta denna konfrontation med att fortsätta att argumentera i sak för en kursomläggning och förnyelse av den ekonomiska politiken. Vårt mål är att på nytt ge denna politik en bred folklig förankring och inrikta den på full sysselsättning och social rättvisa. När det gäller finansutskottets betänkande 20, avsnittet A, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 5 samt till utskottets motivering på s. 28-31. Beträffande avsnittet B yrkar jag bifall till utskottets förslag med det undantag som föranleds av bifall till reservationen 11.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Kjell-Olof Feldt bekände sig till en öppen ekonomi och till en fri handel. Det är bara det, Kjell-Olof Feldt, att det finns inslag i era motioner som pekar i motsatt riktning. Sedan ställde Kjell-Olof Feldt frågan, vilken ekonomisk politik riksdagen i dag har att ta ställning till. Detta finns angivet i finansplanen och i utskottets betänkande vad gäller finansplanen och riktlinjer för den ekonomiska politiken. Inslagen där, om jag nämner dem hastigt och kortfattat, är devalveringen i höstas, som förstärkte vår konkurrensförmåga, samt marginalskattesänkningar — vilka vi ju är överens om, Kjell-Olof Feldt! — som stärker arbetsvilja och företagsamhet. När det gäller frågan om sparstimulanser för att få fram riskkapital har ni gått emot våra förslag. Där har ni er modell med löntagarfonder, men Kjell-Olof Feldt har inte heller nu i sitt anförande kunnat klargöra hur de skall kunna stimulera investeringsviljan. Vi har stimulerat framtagningen av råvaror för industrin, särskilt skogsindustrin. Då det sedan gäller arbetslösheten och arbetsmarknadspolitiken är det så, Kjell-Olof Feldt, att hittills under det här budgetåret har drygt 3,1 miljarder beviljats till beredskapsarbeten och 2,6 miljarder för arbetsmarknadsutbildning. 640 miljoner har anvisats för tidigareläggning av statliga investeringar, och det kan som mest ge sysselsättning åt 45 000 personer i beredskapsarbeten, och 50 000 personer kan få plats i arbetsmarknadsutbildningen. Därtill kommer de inslag som fanns med i det arbetsmarknadspolitiska beslut som riksdagen fattade i våras. Det är väsentligt. Och det är fel när Kjell-Olof Feldt antyder att regeringen skulle vara kallsinnig när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Det är faktiskt så, att man i jämförbara länder har en dubbelt så stor arbetslöshet. Sverige ligger alltså därvidlag bra till. Dock är vi inte nöjda med det läge som råder — självfallet inte. Nu vill ni satsa ytterligare stora summor just för att bekämpa arbetslösheten. Jag har förståelse för det, men här måste man göra en avvägning med hänsyn till budgetsaldot. Vad det gäller är ju att få fram en produktion och en sysselsättning som innebär att man producerar varor som i sig har konkurrensförmåga gentemot utlandet. Det är detta som är det väsentliga för oss, om vi i framtiden skall kunna dels trygga sysselsättningen, dels slå vakt om vår sociala välfärd.

Herr talman! I den del av betänkandet där slumpen har sammanfogat de tre borgerliga partierna i en gemensam skrivning står det på flera ställen mycket klart att samhället icke kan driva en ekonomisk politik som ersätter bortfallet av efterfrågan från utlandet. Det innebär att den allmänna ekonomiska politiken förs så, att den måste leda till ökad arbetslöshet. Såvitt jag förstår förnekar inte Eric Enlund detta. Man åberopar budgetunderskott och andra faktorer, men man driver den ekonomiska politiken så, att det blir arbetslöshet. Detta insåg arbetsmarknadsstyrelsen redan för ett år sedan. I mycket god tid inför den vinter som vi nu befinner oss i gick AMS in med upprepade framställningar och begärde pengar för att kunna motverka den arbetslöshet som enligt AMS var oundviklig. Regeringen väntade månad efter månad. Den beviljade sedan belopp som låg långt under dem som AMS ansåg vara ofrånkomliga. Så har man hållit på hela vintern. Arbetsmarknadsministerns huvudinsats har varit att en gång i månaden — när han sett arbetslöshetsstatistiken — komma fram och säga att han är förvånad. Men ingen kan vara förvånad över att det går så här. Jag menar att ni har skapat denna arbetslöshet, att det är fråga om en medveten politik. Visserligen anser jag att den nuvarande regeringens kompetens inte är lysande i alla avseenden, men att regeringen skulle vara så inkompetent att den inte kan läsa innantill i arbetsmarknadsstyrelsens upprepade skrivelser tror jag inte ett ögonblick på. Dem har ni begripit. När ni nu har skapat denna situation, vad säger ni då till de arbetslösa? Jo, nu skall vi dra ner ersättningen till er. Ni skall få sämre ersättning den första månaden. Fackföreningsrörelsen och löntagarorganisationerna skall dessutom ta på sig en större börda för att betala arbetslöshetskassornas utgifter. Det är där mönstret går ihop. Det är där man ser hur konsekvent denna högerpolitik förs. Detta är en stor tragedi. Ni tror naturligtvis att bara de arbetslösa har det riktigt eländigt, så kommer de att söka sig till de jobb som finns utan att bråka om villkor, löner, arbetsmiljö och annat. Men det fanns i februari 153 000 arbetslösa och 17 000 jobb för dem att dela på. Försvara inte den här politiken, Eric Enlund, för det går inte. Ni har medvetet skapat situationen. Men ni måste ha några andra syften. Det är dessa syften som är farliga och som vi skall bekämpa.

Herr talman! Jag tycker att Kjell-Olof Feldt skulle vara bekymrad över sitt sätt att argumentera, när han står här i talarstolen och säger att vår politik är en medveten politik för att skapa arbetslöshet i Sverige och att vi vill att de arbetslösa skall få det riktigt eländigt. Kjell-Olof Feldt försöker göra det troligt att vi med en socialdemokratisk politik här i landet skulle ha undgått de svårigheter som hela den industrialiserade världen har drabbats av. Tror Kjell-Olof Feldt verkligen det? Studera då de länder där socialdemokratin har haft huvudinflytandet — Danmark och Frankrike efter regimskiftet! Arbetslösheten där stiger fortfarande. Tror Kjell-Olof Feldt verkligen att vi med era recept och den politik som ni har förordat skulle ha undgått svårigheter som har drabbat samtliga industriländer till följd av de ändrade förutsättningar som gäller för vår ekonomi? Kjell-Olof Feldts argumentationsteknik är en ganska allvarlig fråga. Han debatterar på ett sätt som skapar just konfrontation. Han eldar och hetsar folkgrupp mot folkgrupp. Det är min huvudinvändning mot Kjell-Olof Feldts sätt att argumentera. Vad Sverige behöver göra nu är att försöka jämka samman olika ståndpunkter och skilda gruppers intressen. Det måste vara svårt för Kjell-Olof Feldt att hävda att mittenpartierna, dvs. regeringen, inte står för en sådan politik, om han läser det betänkande som vi nu behandlar. Jag tror att Kjell-Olof Feldt är väl medveten om att vi, för att kunna lösa landets ekonomiska problem utan alltför svåra motsättningar i samhället, i stället måste föra en ekonomisk debatt där vi försöker få människor att förstå även andra gruppers synpunkter. Det är i varje fall en bärande linje för folkpartiets politiska arbetsmetoder.

Herr talman! Nu handlar det faktiskt inte om huruvida Sverige kan undgå de påfrestningar som internationella försämringar skapar. I stället handlar det om huruvida Sveriges regering kan läsa innantill i arbetsmarknadsstyrelsens rapporter, där det bl.a. heter att en snabbt ökande arbetslöshet hotar. Det handlar också om att det i det utskottsbetänkande som Eric Enlund är en av undertecknarna av klart utsägs att man inte på något sätt tänker kompensera den utländska efterfrågan om den faller, och den utvecklas mycket dåligt f. n. Det får alltså bli arbetslöshet. AMS får inte tillräckligt med pengar samtidigt som man sänker ersättningen för de arbetslösa. Jag tycker mig känna igen mönstret i denna politik med det nyliberala moderata samlingspartiet som pådrivande kraft, nämligen att det är viktigt att försvaga det sociala skyddsnätet. I sin förblindning tror man att det leder till en starkare ekonomi om folk lever under större social otrygghet. Folkpartiet — vad som är kvar av det — höll landsmöte häromdagen. Där förklarades att det viktiga för Sverige just nu är att återupprätta marknadsekonomin. Det talades mycket litet om sociala reformer utan socialism, något som för bara ett par år sedan var en huvudlinje. Jag frågar mig: Får man inte i Sveriges riksdag tala om att de arbetslösa har det eländigt? Är det att hetsa folkgrupp mot folkgrupp när jag påpekar detta självklara faktum? Vet inte Eric Enlund att många arbetslösa redan i dag måste uppsöka socialvården för att klara sig? Arbetslöshetsersättningen räcker inte, och nu tänker ni försämra den ytterligare. Vilken folkgrupp hetsar jag mot i så fall? Ja, om regeringen upplever sig som en folkgrupp, så kan den kanske ta åt sig. För ni är tillsammans med moderata samlingspartiet skyldiga i detta fall. När ni ger er på sjukförsäkringen föreställer ni er naturligtvis — jag kan ju inte tro att det är fråga om medveten illvilja — att detta land kommer att fungera bättre om människor får sämre trygghet vid sjukdom. Jag lyssnade i radion i morse till ett reportage — jag vet inte om Eric Enlund också gjorde det — där en styckmästare på en charkuterifabrik uttalade sig. Han berättade om hur lätt det är att råka ut för skador i det jobbet och hur omöjligt det är att stanna hemma om sjukförsäkringen försämras. Den ekonomiska verkligheten, Eric Enlund, kan vi bara förbättra genom att ge folk arbete och genom att öka insatserna med hjälp av de resurser vi ändå förfogar över. Det kan leda oss ur krisen. Er politik kommer att leda oss åt rakt motsatt håll. Sedan fick jag, herr talman, inget svar på frågan om vad kompromissen om kommunernas ekonomi innebär. Jag hoppas att Lars Tobisson i sitt anförande kan ge besked om det.

Herr talman! Det blir allt tydligare att mot varandra på den ekonomiska politikens område står i dag två alternativa handlingslinjer. Eric Enlund försökte visserligen hävda motsatsen i ett anförande där han samtidigt som han talade om ett brett samförstånd slog friskt åt både höger och vänster.

Den här vägen leder till större frihet för individen, lägre skatter och mindre krångel från myndigheternas sida. Den motsättning som jag här har tecknat mellan å ena sidan socialdemokraternas förkärlek för kollektiva lösningar och å andra sidan vår tilltro till den enskilda människans vilja och förmåga att ta ansvar för sig själv och sina närmaste kommer med säkerhet att sätta sin prägel på debatten inför höstens val. Och utgången av det valet blir avgörande för utvecklingen i Sverige under lång tid framöver. Det är min förhoppning att de båda regeringspartierna i det sammanhanget klart kommer att bekänna sin uppslutning bakom individen och mot kollektivet. Vad nu beträffar finansutskottets ställningstagande till riktlinjerna för den ekonomiska politiken har företrädarna för moderata samlingspartiet, centern och folkpartiet enats om en gemensam skrivning, som vi ger regeringen till känna. En av utgångspunkterna är den kritik som den moderata partimotionen anförde mot finansplanen, nämligen för att vara väl optimistisk. Allmänt sett hade regeringen på snart sagt alla punkter lagt sig i övre delen av det sannolikhetsintervall som måste omgärda en rimlig prognos. När alla dessa avvikelser uppåt adderades, blev slutresultatet mer positivt än vad det faktiska läget motiverar. Utskottsmajoriteten gör en mera realistisk bedömning av bl.a. den internationella utvecklingen, utsikterna till en ökning av den svenska exporten och förändringarna av sysselsättningen under året. De borgerliga ledamöterna i finansutskottet är eniga om att det svaga konjunkturläget inte motiverar någon uppmjukning av åtstramningspolitiken. Här vänder vi oss med skärpa mot det lättsinniga förord för fortsatt offentlig utgiftsexpansion och höjda skatter som kommer till uttryck i den socialdemokratiska partimotionen. Utskottsmajoriteten framhåller att lika litet som man kan vänta med att angripa underskotten i bytesbalans och statsbudget går det att avbryta saneringsarbetet från tid till annan. Denna inställning får starkt stöd av den senaste långtidsutredningen som Gösta Bohman kommer att kommentera närmare i sitt anförande. Kjell-Olof Feldt dömde nyss ut den ekonomiska politik som under senare år förts i Storbritannien och USA och som syftar till att minska inflationen och främja den ekonomiska tillväxten genom en utbyggnad av näringslivet. Av någon anledning nämnde han inte, som Eric Enlund alldeles riktigt påpekade, de mycket större problemen i t.ex. Danmark och Belgien, som länge fört en offentlig expansionspolitik av det slag som socialdemokraterna förespråkar för Sveriges del. I de nämnda länderna ligger emellertid arbetslösheten snarare över än under 1096. Han nämnde inte heller Frankrike, där socialisterna efter övertagandet av regeringsmakten förra året lagt om politiken i efterfrågestimulerande riktning, vilket omedelbart lett till en höjning av inflationstakten, en ökning av arbetslösheten och problem med valutakursen. I Storbritannien och USA sjunker nu takten i prisstegringen. Den brittiska produktiviteten ökar, vilket framgick av det budgetförslag som presenterades i går. Därmed är grunden lagd för ett ekonomiskt tillfrisknande. Det finns även för Belgien, sedan den nya borgerliga regeringen lagt om kurseni åtstramande riktning, ett visst hopp. Men det är svårt att spåra några hälsotecken i socialistiskt styrda länder som t.ex. Danmark. Finansutskottet föreslår också ett tillkännagivande till regeringen med anledning av vad som anförs i den moderata partimotionen om det angelägna i att åstadkomma en liberalisering på det kreditpolitiska området. Detta upprör naturligtvis den socialdemokratiska minoriteten, som reservationsvis ondgör sig över vad man med en belysande formulering betecknar som tanken att ”avveckla ett par av de viktigaste regleringsinstrumenten som riksbanken förfogar över”. Det här med att avveckla regleringsinstrument är tydligen alldeles otänkbart, trots att vi kan se vart dessa regleringar har fört oss. Vi moderater ser fram emot att kreditpolitiken — efter det att pågående utredningsarbete avslutats — kan läggas om i enlighet med utskottsmajoritetens ”principiella uppfattning att marknadsprisbildning och marknadsprinciper i möjligaste mån på sikt även bör känneteckna kreditmarknaden”. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan i punkt A 1. Genom att den moderata partimotionen tar upp riktlinjerna för skattepolitiken har finansutskottet särskilt uppehållit sig vid denna fråga. Vi moderater håller fortfarande fast vid den av borgerligt synsätt präglade marginalskattereform som presenterades i trepartiregeringens ekonomiska handlingsprogram den 3 februari förra året. Vi avvisar innehållet i den uppgörelse som centern och folkpartiet sedermera träffat med socialdemokraterna och som enligt herrar Palme, Feldt m.fl. i allt väsentligt är ett uttryck för socialdemokratisk skattepolitik. Enligt vad vi fick höra i förra veckan står uppgörelsen fast trots den svidande remisskritiken från olika sakkunniga instanser. Svårigheten att administrativt hantera den planerade begränsningen av rätten till avdrag för underskott i förvärvskälla möter man genom att schablonisera eller avskaffa andra avdrag. Kritiken får alltså till resultat ännu mer av dåligt utredda improvisationer. Vad beträffar finansieringen har de tre partierna kunnat nå enighet endast för första året. Höjningen av arbetsgivaravgiften med 2 procentenheter ger i förening med urholkningen av inflationsskyddet och vad vi nu vet om inflationstakten en avsevärd överfinansiering. Skattetrycket skärps alltså, med de negativa följder detta får för löntagarnas köpkraftsutveckling och avtalsförhandlingarna nästa år. Under åberopande av skatteuppgörelsen avvisar de övriga partierna de synpunkter som förs fram i den moderata partimotionen. Men de båda andra borgerliga partierna får samtidigt en handfast påminnelse om riskerna med att överge den borgerliga samverkan för att klättra över staketet och i stället leka på den socialistiska bakgården. I kraft av sin röstövervikt över mitten i utskottet har socialdemokraterna dikterat en motivering till avslaget på den moderata motionen. Den motiveringen talar varmt för höjningar av moms och förmögenhetsskatt samt avskaffande av skattefondssparandet. Vill man veta vad utskottsmajoriteten — och som jag förmodar flertalet av kammarens ledamöter — anser, får man gå till skatteavsnittet i den del av utskottsbetänkandet som handlar om riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Herr talman! Vad beträffar riktlinjerna för skattepolitiken yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 2. Som framgått av det föregående måste budgetpolitiken präglas av en strävan att åstadkomma betydande och bestående besparingar. Våren 1980 fastställde regeringen och riksdagen målet att budgetunderskottet årligen skulle minskas med motsvarande 196 av bruttonationalprodukten — det uppgick då till ca 11926. I den reviderade finansplanen förra våren kompletterades denna målsättning med att statsutgifterna skulle nedbringas med 12 miljarder kronor jämfört med prognosen i långtidsbudgeten för budgetåret 1982/83. Detta bekräftades och preciserades i höstas av riksdagen i samband med beslutet om det ekonomiska åtgärdspaketet med momssänkning m.m., där det sades: ”Kvar står att besparingsarbetet kraftfullt och målmedvetet måste inriktas mot att begränsa statsutgifterna genom faktiska besparingar i från år till år löpande utgifter. Dessa besparingar skall — inberäknat dem som nu tidigareläggs — vara 12 miljarder kronor budgetåret 1982/83 —---. Regeringen medger själv i sitt budgetförslag att den inte lyckats nå upp till det av riksdagen fastställda sparmålet. Budgetunderskottet förutses stiga till 82 miljarder eller 13 20 av bruttonationalprodukten. De föreslagna utgiftsminskningarna uppgår inte ens med en välvillig beräkning till mer än ca 9 miljarder budgetåret 1982/83. Vi moderater ansluter oss till de riktlinjer för besparingsarbetet som anges i budgetförslaget. Men vi beklagar att regeringen i praktiken inte nått ända fram. I den moderata partimotionen anges besparingsförslag som med ca 6 miljarder kronor överträffar vad regeringen föreslår. Vi godtar — utom vad avser försvaret — alla regeringens besparingar och sträcker oss alltså avsevärt därutöver. Eric Enlund klagade över att den moderata partimotionen inte i detalj redovisar hur vi tänker oss att spara inom sjukförsäkringen. Men när motionen väcktes hade inte heller regeringen preciserat sig på denna punkt. Dess förslag lämnas först i dag till riksdagen. Därefter har vi moderater den sedvanliga motionstiden på oss att formulera vårt motbud. Vår samlade ambition är att sänka budgetunderskottet från nuvarande 78 till 76 miljarder, vilket skulle innebära en neddragning med 1 procentenhet till 12 90 av bruttonationalprodukten. Och det kan väl inte vara konfrontationspolitik, Eric Enlund, att söka förverkliga de mål som borgerliga regeringar ställt upp för besparingsarbetet? Beträffande budgetpolitiken har det tyvärr inte visat sig möjligt att uppnå borgerlig enighet i finansutskottet. Regeringens förslag skiljer sig visserligen fördelaktigt från den socialdemokratiska uppläggningen, som innebär att man kraftigt höjer såväl den offentliga utgiftsandelen som skattetrycket och ändå — på denna högre nivå — kommer fram till ett ökat budgetunderskott. Men vi moderater har inte ansett oss kunna frånträda riksdagens beslut att besparingarna skall uppgå till minst 12 miljarder kronor i utgiftsminskningar budgetåret 1982/83. Vi kan, Eric Enlund, inte ens i andra hand i den kommande voteringen stödja regeringspartiernas reservation. Det sade jag i riksdagens allmänpolitiska debatt, och det har jag framhållit under överläggningarna i finansutskottet. Det är också en uppfattning som den moderate partiordföranden, gruppordföranden här i riksdagen och jag själv från första början varit överens om. Det innebär ingalunda någon avvikelse från parlamentarisk praxis. Skulle vi förfara så som Eric Enlund av naturliga skäl önskar, skulle det betyda att vi på förhand avsäger oss rätten att vid den kommande anslagsprövningen i riksdagen fullfölja våra, som vi menar, högst motiverade sparförslag. Att regeringens 9 miljarder inte utgör något slags maximinivå framgår ju dessutom därav att kammaren med all sannolikhet kommer att återremittera förslaget beträffande kommunernas ekonomi i bl.a. det syftet att det sparade beloppet skall höjas med ca en halv miljard kronor. När det i mittenreservationen nr 6 sägs att besparingarna inte kan göras större än vad regeringen föreslår, är detta alltså redan en övergiven ståndpunkt. Jag yrkar, herr talman, bifall till den moderata reservationen nr 7. I mitt anförande i den allmänpolitiska debatten förutsåg jag, att utöver skattepolitiken och utgiftspolitiken skulle kommunernas ekonomi bli en stötesten i finansutskottets arbete. Detta är det första stora besparingsförslag från regeringen som riksdagen prövar. På den borgerliga sidan har vi varit ense om att företa en indragning av nästa års överlikviditet i kommuner och landsting. Vi moderater ville dock gå något längre beträffande beloppets storlek. Och framför allt hade vi en annan uppfattning än regeringen beträffande metoden för indragningen. Åsiktsskillnaden på denna punkt berörde viktiga principer som den kommunala självstyrelsen och den kommunala beskattningsrätten. Enligt vår mening är det möjligt och lämpligt att fortsätta på den inslagna vägen att reducera kommunernas skatteunderlag från juridiska personer. Företagen är ojämnt fördelade mellan olika kommuner, och det är krångligt att fördela den kommunala bolagsskatten på de kommuner där ett större företag har sina skilda arbetsställen. På sikt bör målet vara att helt undanta juridiska personer från kommunal beskattning. Då blir det möjligt att införa en enhetlig bolagsskatt, som med fördel kan nedtrappas, vilket skulle minska bl.a. problemet med dubbelbeskattningen av aktier. Men om man förstatligar bolagsskatten, är det angeläget att kommunerna får behålla sitt skatteunderlag från fysiska personer. Om staten reducerar detta och behåller skatteintäkterna för egen del, drivs skattetrycket upp samtidigt som staten smygvägen höjer sitt skatteuttag. Då är ett skattestöpp eller skattetak klart att föredra, eftersom pengarna därmed stannar i medborgarnas fickor. Måste staten ändå inskrida för att begränsa kommun ernas likviditet, är reduktion av statsbidrag en bättre metod än minskning av skatteunderlaget från fysiska personer. Utskottets ordförande har tidigare i debatten yrkat på återremiss av den del av betänkandet som rör kommunernas ekonomi, och jag ansluter mig till det yrkandet. Det är bra att regeringspartierna så småningom insett behovet av överläggningar med oss moderater och nödvändigheten av eftergifter för att nå en majoritet här i kammaren. Det är också bra, att besparingsnivån i den kompromiss som träffats mellan partiledarna ligger nära förslaget i den moderata partimotionen, liksom att huvuddelen av sparbeloppet går tillbaka på vårt förslag till neddragning för juridiska personer. Av de ursprungliga regeringsförslagen beträffande fysiska personer återstår endast en minskning med 1 2 för såväl primärkommuner som landsting. Vi moderater ser inte detta som något principgenombrott, eftersom det i överenskommelsen uttryckligen har sagts att åtgärden är provisorisk och skall ytterligare övervägas i en blivande expertgrupp med moderat inslag. Jag nöjer mig med dessa allmänna kommentarer angående den kommunala ekonomin och hänvisar i övrigt till vad Lennart Blom kommer att anföra senare i debatten. Herr talman! Det har sagts att den oenighet som har förelegat i finansutskottet, och som kommer till uttryck i det betänkande vi i dag har att behandla, sätter den borgerliga trepartisamverkan i fara. Enligt min mening förhåller det sig precis tvärtom. Det som har hänt visar nödvändigheten av att de tre partierna betraktar varandra som likaberättigade parter. När vi nu har en minoritetsregering bestående av endast två borgerliga partier, måste dessa senast under utskottsbehandlingen ta upp seriösa överläggningar i syfte att skapa en majoritet i kammaren för ståndpunkter som regeringen kan ställa sig bakom. Det är min förhoppning att det som har hänt beträffande kommunernas ekonomi skall bli, inte mönsterbildande — eftersom en återremiss alltid innebär en extra omgång — men väl vägledande för behandlingen av regeringens förslag i andra utskott under våren. Ett nära samarbete mellan de borgerliga partierna här i riksdagen blir då också vägledande inför valet i höst. Återigen har det visat sig hur svårt det är att bedriva minoritetsparlamentarism. Med all önskvärd tydlighet står det klart, herr talman, att om det även efter valet finns en borgerlig majoritet i kammaren, bör det också bildas en borgerlig majoritetsregering.

Herr talman! Jag skall kommentera Lars Tobissons anförande bara på en enda punkt, den som gäller marginalskattereformen. Där stod det faktiskt redan förra året vid den här tiden klart att moderaterna när det gäller totalfinansieringen hade två åsikter. I regeringen var man för den — utanför regeringen, dvs. genom Lars Tobissons försorg, var man mot den. Nu har det hänt en del i skattefrågan sedan dess, men denna tvetydighet kvarstår. Jag vill peka på, Lars Tobisson, att i er reservation på s. 139 i utskottsbetänkandet ansluter ni er till tanken om totalfinansiering. Men i motionen, som utskottet citerar på s. 29 i betänkandet, påstås denna totalfinansiering till stor del bestå av ytterligare besparingar och av ökade skatteintäkter till följd av reformen. Men dessa ökade skatteintäkter behöver vi för att minska budgetunderskottet. I likhet med de besparingar som skall utföras kan inte dessa ökade skatteintäkter användas två gånger för samma sak. Moderaterna försöker använda dessa pengar först för att minska underskottet och sedan för att finansiera sitt skattesänkningsförslag. Detta senare innebär ju att man ökar budgetunderskottet. Det går inte ihop, Lars Tobisson.

Herr talman! Lars Tobisson förklarar sig nöjd med kompromissen om konfiskationen av kommunernas skattepengar. Vad betyder den här kompromissen egentligen? Det sägs att den är ett provisorium för 1983. Vad betyder det? Betyder det att kommunerna skall få tillbaka de här pengarna 1984? Eller betyder det att fr.o.m. 1984 skall det införas ett nytt system? Vilka konsekvenser får det för kommunernas möjligheter att föra en rimlig planering? Det vore bra om Lars Tobisson kastade något ljus över vad allt det här innebär. Vad innebär kompromissen beträffande moderaternas krav på ett kommunalt skattetak? Släpper ni det kravet nu, eller är det folkpartiet och centern som har accepterat moderaternas linje? Innebär kompromissen det ena eller det andra? När det gäller den kommunala verksamhetens utveckling skall riksdagen ta ställning till om verksamheten skall växa med 0 96, 1 96 eller 2 96 per år. Det är de tre olika buden som ligger. Vad innebär kompromissen? Har ni anslutit er till mittens linje för 1 96 eller har mittenpartierna anslutit sig till er linje för 0 96, eller har ni gjort upp om 1/2 96? Jag tror att även om den här frågan skall återremitteras till finansutskottet, så vore det av visst värde för allmänheten och riksdagen att få reda på vad ni egentligen har kommit överens om. Lars Tobisson utbredde sig vällustigt om minoritetsregeringens problem. Det är klart att det är roligt att ha fått ge sina tidigare regeringsbröder en så präktig snyting som man gjort med den här kommunala historien. Lars Tobisson sade att det står alldeles klart att om det blir borgerlig majoritet efter valet, skall en trepartiregering bildas. Men, Lars Tobisson, det är ju nu det finns borgerlig majoritet i riksdagen. Varför bildar ni inte en trepartiregering i dag, om det är så självklart att det skall kunna ske efter valet? Vad är det som hindrar er att bilda regering i dag, Lars Tobisson? Ni har majoriteten. Ni har era bröder. Eftergivna och lättillgängliga är de i alla avseenden, såvitt jag förstår. Det är bara att slå till. Här är det fråga om ett annat litet mysterium som har vuxit fram ur de senaste dagarnas händelser, herr talman. Till sist: Kanske herr Tobisson också, om han hinner, kan tala om varför allt detta idoga sparande, där moderaterna vill gå längre än alla andra, leder till att budgetunderskottet envist fortsätter att växa och växa, varför alla sparplaner och sparmål som ni har ställt upp har visat sig misslyckas och förbytas i sin motsats. Enligt de ursprungliga planerna skulle underskottet i år vara 40 miljarder. Det är minst 80 miljarder enligt nu föreliggande beräkningar. Tyder inte det på att det är något grundläggande fel i hela er politiska ansats?

Herr talman! Eric Enlund påstod att det förra året hade förelegat oenighet hos moderaterna om vad som avses med totalfinansiering. Vi har gått igenom detta tidigare, Eric Enlund och jag. Jag får påminna om att i det ekonomiska handlingsprogrammet står ingenting om finansieringsformerna — förutom att det, vill jag minnas, står någonting om att i det sammanhanget kunde övervägas någon form av tvångssparande, vilket ju sedan aldrig blev aktuellt. Vi har alltsedan dess — som också framgår av den moderata partimotionen till årets riksdag — förordat att en marginalskattereform skall totalfinansieras. Men det betyder inte att den nödvändigtvis måste finansieras genom höjningar av skatter som drabbar produktionen och investeringarna i framtiden. Vi har alltså pekat på andra vägar. Besparingar är en sådan väg. Vi har vidare talat för att man skall ta till vara den självfinansierande effekt som en marginalskattesänkning rimligen ger. Den effekten är ju själva orsaken till att man sänker marginalskatterna. Och vi har sagt att om det till slut ändå skulle visa sig nödvändigt att höja några skatter, så skall det vara skatter som träffar konsumtionen, förbrukningen av varor, och inte produktionen. Kjell-Olof Feldt ställde en lång rad frågor. Jag är inte säker på att jag hinner besvara dem alla, men jag får kanske återkomma i nästa replik. Det gällde först kompromissen om den kommunala ekonomin. Vad den innebär är att det sker en indragning för 1983 på de grunder som angivits. Tyngdpunkten är alltså neddragning av skatteunderlaget för juridiska personer, men därutöver blir det även en del neddragningar för fysiska personer. Det provisoriska elementet är att detta gäller endast 1983. Vi tillsätter samtidigt en expertgrupp för att överväga hur man skall förfara för framtiden. I dessa överväganden kommer naturligtvis frågan om kommunalt skattestopp och skattetak att finnas med. När det gäller procentmålet för den kommunala volymutvecklingen — där socialdemokraterna föreslår 2 20, regeringen föreslår 1 20 och vi för 1983 och framåt förordar 0 96 — återkommer vi i finansutskottet till dessa skillnader. Men jag finner det rimligt att man eftersträvar en annan ordning än den som nu var aktuell, så att man delar upp ärendena som rör kommunal ekonomi i skilda delar. Därmed kan vi också skapa en situation där riksdagen inte nödvändigtvis behöver stanna för ett beslut om att bifalla en volymexpansion på 2 Yo enligt socialdemokraternas modell. Det har vi helt enkelt inte råd med.

Herr talman! Vad som från trepartiregeringens sida sades beträffande finansieringen av marginalskattereformen finns dokumenterat, Lars Tobisson, i aktstycken av den 3 februari och den 26 mars — jag hoppas jag minns datumen rätt — förra året. De formuleringarna hoppade först Lars Tobisson och därefter återstoden av moderata samlingspartiet ifrån.

Herr talman! Landets kommunalmän och medborgarna i kommunerna har under de senaste åren fått vänja sig vid åtskilligt. Men jag undrar om inte det här tar priset. Det här provisoriet innebär utomordentligt omfattande ingrepp i vissa kommuners ekonomi. Åtskilliga kommuner har redan deklarerat att de för att klara sig helt enkelt blir tvungna att höja kommunalskatterna — och höja dem kraftigt. Men samtidigt får de reda på att provisoriet bara gäller 1983. 1984 kan helt andra villkor gälla för dem. Då kan helt andra delar av de ekonomiska förutsättningarna förändras. Det innebär att helt andra kommuner då kan komma att drabbas. En del kommuner kan då få tillbaka pengar och andra bli av med ännu mera. Så kan man väl inte göra! Ni har visserligen i regeringsställning vant er vid att driva en kvartalseller månadspolitik, men kommunerna måste faktiskt kunna planera åtminstone ett år i taget. Som ni bär er åt kommer de i åtskilliga fall såvitt jag förstår inte att klara det. Åtskilligt av det som ni säger är besparingar för staten kommer staten att få betala i form av ökade arbetslöshetskostnader — den frågan hann Lars Tobisson inte ta upp i sitt inlägg. Det är lika bra att vi en gång för alla konstaterar, att om man bara för över pengar från kommunerna till staten utan att klara ut hur kommunerna då skall klara sina åtaganden, blir resultatet antingen skattehöjningar eller arbetslöshet — några andra effekter får inte den politiken. Situationen blir därmed inte särskilt mycket bättre när det gäller statens ekonomi. Därför går vi emot hela den här idén. Och vi kommer att göra det även i den nya omgång som följer. Men vad den innebär är tydligen fortfarande oklart. Lars Tobisson säger nu att moderaterna inte tänker kompromissa med någon om sitt krav på nolltillväxt för kommunerna. Han hoppas att man i utskottet skall hitta någon ny klurig skrivning för att undvika att socialdemokraterna på nytt får majoritet när det gäller den kommunala ekonomin! Väl bekomme, finansutskottets ordförande och Lars Tobisson, med tanke på de nya turerna i den här frågan. Sedan, herr talman, vill jag bara säga att vi tydligen nu får det förlösande beskedet om varför vi inte i morgon har en borgerlig trepartiregering.

Herr talman! Eric Enlund åberopade ett dokument av den 26 mars förra Onsdagen den våren. Det var ett förhandlingsunderlag inför överläggningarna med 10 mars 1982 socialdemokraterna. Av det framgår att den första etappen — den vi nu står inför — skulle finansieras väsentligen inom inkomstbeskattningens ram. Därutöver angavs vissa kompletterande finansieringsmetoder, bland dem arbetsgivaravgift. Det sades också att man kunde tänka sig beskattning av konsumtion. Jag vill minnas att alkohol-, tobaksoch oljeskatterna var skatteformer som nämndes i det sammanhanget. Hur finansieringen de senare åren skall gå till är inte ens de partier som står bakom den nuvarande uppgörelsen överens om. Kjell-Olof Feldt säger att kommunerna bör kunna planera för mer än ett år i sänder. Jag håller helt med om det. Ryckigheten under senare år har inte varit bra — kommunerna har relativt sent fått besked om att nu gäller det att anpassa sig till villkor som har angivits av övergripande samhällsekonomiska skäl. Därför knyter jag stora förhoppningar till expertgruppens möjligheter att lägga fram förslag till en mer långsiktig politik på detta område. Det blir ofrånkomligt att regering och riksdag utrustas med instrument så att den kommunala utgiftsutvecklingen kan hållas i schack. Kjell-Olof Feldt har också frågat mig: Hur kommer det sig att budgetunderskottet växer? Svaret är enkelt: Vi sparar inte tillräckligt. Vi moderater har dragit konsekvenserna av detta i vår partimotion och vår reservation i finansutskottet. Vi säger att vi måste spara mera, så mycket att vi lever upp till kravet på utgiftsminskningar med 12 miljarder kronor nästa budgetår. Dessutom måste vi se till att budgetunderskottet i kronor räknat sjunker i förhållande till det för innevarande budgetår beräknade underskottet på 78 miljarder kronor. Det är den moderata politiken som leder till att budgetunderskottet kan begränsas. Kjell-Olof Feldt spelar okunnig och undrar varför det inte finns en borgerlig majoritetsregering i dag. Det har Kjell-Olof Feldt åstadkommit genom sin uppgörelse om skatterna en viss natt för snart ett år sedan. Jag räknar med att valutgången blir sådan att vi efter den 19 september åter kan resonera om att bedriva samlad borgerlig regeringspolitik.

Herr talman! Det betänkande som vi skall diskutera i dag har många författare. Vissa delar har vi inom de icke-socialistiska partierna enats om, och andra delar står socialdemokraterna ensamma bakom. Det förhållandet att moderaterna har sagt att de tänker medverka till att de socialdemokratiska riktlinjerna för budgetpolitiken vinner voteringen i kväll skall jag återkomma till senare. Regeringens ekonomiska politik har varit framgångsrik. Vi kan nu tydligt se resultatet av de åtgärder som har föreslagits av regeringen och som vi har beslutat om här i riksdagen. I fråga om inflationen har det nu blivit en väsentlig förbättring. 1981 var vi nere i en inflationstakt på bara 9,4 96. Många tecken tyder på att vi kan komma ännu lägre innevarande år. Orsakerna till den minskade inflationen är framför allt två: en stram ekonomisk politik och sänkningen av momsen. En annan orsak är det låga arbetskostnadspåslaget i avtalsrörelsen. Handelsbalansen förbättrades kraftigt under 1981, även om vi under december, som en följd av devalveringen, fick något sämre siffror än beräknat. Ytterligare förbättringar när det gäller det totala utbytet med vår omvärld är mycket angelägna. Det är därför med stor optimism vi kan studera effekterna av devalveringen i höstas. Mellan tredje och fjärde kvartalet 1981 ökade exporten med ca 2,5 26 i volym. Om vi ligger kvar på denna nivå under hela 1982, ger det en exporttillväxt på ca 3 70. Med tanke på den tröghet som finns när det gäller genomslaget av en devalvering kan vi förvänta oss än starkare effekter under 1982. Ytterligare skäl för en positiv bedömning av exportutsikterna under 1982 ligger i följande faktorer. För det första förutses lönekostnaderna per producerad enhet öka långsammare i Sverige än i våra viktigaste konkurrentländer. För det andra väntas företagens vinstsituationer kunna medföra möjligheter till relativprissänkningar. För det tredje tvingas företagen till ökade exportansträngningar som en följd av hemmamarknadens utveckling. För det fjärde pekar erfarenheterna från 1977 på att möjligheterna att återvinna marknadsandelar är stora. Behovet av upplåning från utlandet har också minskat. I början av förra året tydde prognoserna för Sveriges utlandsupplåning på ett behov i storleksordningen 22-25 miljarder. Den verkliga siffran blev 8-9 miljarder. Regeringens förslag till budgetreglering, som centern och folkpartiet har reserverat sig för i utskottet, innebär att budgetunderskottet realt sett inte längre ökar. Underskottet beräknas nominellt öka med 4,4 miljarder, men detta belopp uppgår inte till den inflationsorsakade delen av underskottet. Det är mot denna bakgrund som vi bör diskutera i dag. Vi börjar se ljuset i den mörka tunnein. Regeringens ekonomiska politik för landet mot en bättre utveckling. Vi kan se resultatet, och arbetet måste fortsätta. Vi måste målmedvetet arbeta och spara oss ur våra ekonomiska besvärligheter. Vi kan inte genom att skjuta problemen framför oss eller enbart genom att hoppas på internationella högkonjunkturer förbättra vår situation. Det är genom att satsa på den konkurrensutsatta sektorn som vi kan uppnå balans gentemot omvärlden. Både genom ökad export och genom minskad import förbättras de externa balanserna. Det är särskilt viktigt att inse importens betydelse för bytesbalansen. Importinnehållet i våra exportvaror är mycket stort. Om vi tar vår bilexport, så finner vi att ca 70 96 av exportvärdet är insatser som vi har tvingats importera. I genomsnitt uppgår importinnehållet till 50 20 av exportvärdet. Det betyder att om vår export ökar med 1 kr. så minskar bytesbalansunderskottet endast med 50 öre. Minskar vi däremot importen med 1 kr. så förbättras också bytesbalansen med 1 kr. Det är därför angeläget att vi satsar stora resurser på att förstärka vår inhemska energiproduktion, att svenska underleverantörer ges möjlighet att konkurrera ut importen och att vi konsumenter i större utsträckning köper svenskt. Sverige är inte någon isolerad ö, som kan föra en politik helt oberoende av andra staters och som inte påverkas av ekonomiska beslut i andra länder. Nej, tvärtom. Vårt stora utlandsberoende gör oss mycket sårbara för de internationella konjunkturerna. Den högräntepolitik som man har valt att föra i USA förhindrar mycket önskvärda diskontosänkningar i hela Västeuropa och inte minst i Sverige. Det höga ränteläget motverkar produktiva investeringar i industrin. Det är i många fall mer lönsamt att ägna sig åt finansiella operationer än att bygga ut produktionsapparaten. Sverige måste på det internationella planet verka för att den amerikanska regeringen upplyses om konsekvenserna för västvärlden av dess högräntepolitik och verka för att åtgärder vidtas. Det är angeläget att de västeuropeiska staternas regeringar förenas i dessa strävanden. Den svenska situationen kan inte heller ses isolerad från situationen i våra grannländer i Norden och ute i Europa. Den ekonomiska utvecklingen under 1981 har i många länder präglats av stora problem. Arbetslösheten har ökat kraftigt. Miljontals människor tvingas gå sysslolösa. Det är problem av en omfattning som vi kan ha svårt att riktigt förstå här i Sverige. Det går inte att med bibehållen trovärdighet argumentera som om inte dessa förhållanden skulle ha något samband med vår situation. Men på en punkt har vi i Sverige jämfört med vår omvärld en radikalt annorlunda situation. Det gäller arbetslösheten. Om vi studerar ett socialistiskt styrt land som Frankrike, vilket tidigare har framkommit i debatten, finner vi att man där har en arbetslöshet som är nästan tre gånger så stor som i Sverige. Budgetunderskottet har dessutom nästan fördubblats, och inflationen är uppe i en årstakt på 14 26. Arbetslösheten stiger alltjämt. Prisstegringarna kan medföra att konkurrensläget försämras och att sysselsättningen går ner ytterligare. Vi måste självfallet vara försiktiga med att dra paralleller med andra länder, men det här är den utveckling som vi kan befara om socialdemokraternas expansiva politik skulle komma att genomföras. Andra socialistiskt eller socialdemokratiskt styrda länder visar upp en liknande situation. Det gäller Västtyskland med en arbetslöshet på 8,2 20, Danmark med 10926 och Finland, som t.o.m. har en kommunistisk arbetsmarknadsminister, med 6,6 2. Socialdemokraterna har sedan de lämnade kanslihuset kritiserat oss för de höga budgetunderskotten. Detta görs också i år. I den del av betänkandet som rör budgetregleringen och som socialdemokraterna har skrivit redovisas ien tabell budgetunderskottets utveckling från 1975/76 och framåt. Men man glömmer som vanligt att redovisa hur det såg ut åren dessförinnan. Det kan jag bistå med i stället. Situationen är nämligen följande. Det år som vi fick den första icke-socialistiska regeringen var inte första året med underskott. Nej, inte sedan budgetåret 1962/63 hade vi haft något överskott i statsbudgeten — dvs. 13 budgetår på raken med underskott. Budgetåret 1974/75 — året före det år som man valt att redovisa i tabellen — var underskottet t.o.m. större än under vårt första regeringsår, nämligen över 10,5 miljarder. Detta var situationen innan kostnadschocken och oljeprisökningarna hade slagit igenom. Jag tycker att det är viktigt att påminna om de här förhållandena, därför att de så lätt glöms bort av dem som kritiserar hårdast i dag. Vad som är konsekvent i den socialdemokratiska politiken är att det inte heller i år presenteras några åtgärder för att få bukt med obalansen i statsfinanserna. När vi tidigare haft att behandla konkreta fall som gällt förstärkningar av budgeten, har man inte ställt upp. Om vi går tillbaka och ser på dessa fall, finner vi följande. I proposition 118 till föregående riksmöte föreslog vi att budgeten skulle förstärkas med 5 miljarder. Socialdemokraterna accepterade endast förslag som omfattade 1,5 miljarder. Man avvisade helt 1,6 miljarder, och man ville skjuta upp ställningstagandet beträffande förslag som omfattade ca 2,2 miljarder. hösten avvisades till stora delar av socialdemokraterna. Av förslaget på drygt 6 miljarder accepterades endast 2,9. Man avstyrkte besparingar uppgående till 2,8 miljarder kronor, och man lämnade öppet för besparingar på 1,6 miljarder. Utöver denna vägran att spara kommer så alla krav på nya åtaganden. I årets ekonomisk-politiska motion försökte socialdemokraterna att med ett illusionsnummer uppnå ett lägre budgetunderskott än det som uppkommer genom regeringens förslag. Man hade i sina beräkningar tagit med en engångseffekt på 2,8 miljarder kronor, som skulle uppnås genom förändringar av kredittiderna för importmoms. Detta förslag var inte socialdemokraternas. Det fanns anmält i budgetpropositionen, dock inte försett med beräkningar. Detta försök till förförelse av svenska folket har naturligtvis inte accepterats av finansutskottet. I utskottets betänkande framstår det socialdemokratiska förslaget i all sin nakenhet. Trots momshöjning, arbetsgivaravgiftshöjning, höjda skatter och avgifter i övrigt, så ökar budgetunderskottet för budgetåret 1982/83 med 1,8 miljarder och långsiktigt med 4,5 miljarder. Detta är alltså det praktiska handlandet efter allt tal om budgetunderskottets skrämmande storlek. Förslaget innebär ökad skattebelastning, men trots det ökat budgetunderskott. Den ökade skattebelastningen skulle f. ö. få oacceptabla fördelningspolitiska effekter. Den höjda momsen skulle innebära en merkostnad på 1 500 kr. för en tvåbarnsfamilj. Höjningen av barnbidraget skulle visserligen ta bort en del av den effekten, men det skulle ändå återstå 900 kr., som redan svårt ansatta barnfamiljer skulle tvingas att avstå från för att bättre ställda grupper skulle undgå att bära sin del av de ekonomiska bördorna. För att återgå till sysselsättningsfrågan vill jag nämna att man i en nyligen presenterad SIFO-undersökning kom fram till att ett oförtjänt stort förtroende fanns för socialdemokraternas förmåga att klara sysselsättningen. Jag har tidigare pekat på resultatet av socialdemokratisk sysselsättningspolitik i andra europeiska stater. Men vi har konkreta exempel på vådorna av socialdemokratisk sysselsättningspolitik också här hemma. Om vi ser på siffrorna från 1972, då arbetslösheten var 3,5 26, och jämför dem med siffrorna i våra grannländer, finner vi att det redan då, trots att vi hade en socialdemokratisk regering, var högre arbetslöshet här än i omvärlden. Finland hade t.ex. 2,5 Zo, Frankrike 2,7 70 och Västtyskland endast 0,5 90 arbetslöshet. Socialdemokraterna står för en sysselsättningspolitik som i bästa fall kortsiktigt skulle minska arbetslösheten, men som på längre sikt skulle försämra möjligheterna att uppnå full sysselsättning. De mycket stora satsningar, drygt 6 miljarder kronor, som regeringen gjort på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som åstadkommit den jämförelsevis godartade situation som råder anser socialdemokraterna vara otillräckliga. Vad skulle då ha blivit följden, om vi haft socialdemokratisk politik? Jo, en långt större utslagning från den reguljära arbetsmarknaden. Socialdemokraternas politik skulle ha lagt stora bördor av både ekonomisk och administ rativ natur på näringslivet. Den skulle ha inneburit våldsamma industripolitiska chanstagningar i likhet med Stålverk 80. Den skulle ha inneburit konservering av föråldrade näringsstrukturer. På senare tid framförs argumentet, att löntagarfonderna skall rädda sysselsättningen. Men på vilket sätt? Är det genom att lägga en förlamande hand över den nuvarande näringslivsstrukturen som sysselsättningen skall räddas, så blir fonderna — förutom att de får många andra negativa effekter — rena Döbelnsmedicinen för vår industri. Det är endast i ett fritt, dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv som någon sysselsättning kan tryggas. Sysselsättning i olönsam verksamhet, som varven, blir inte tryggare för att den understöds med kapital från löntagarfonder. Inte heller moderaternas budgetförslag är särskilt tilltalande. Man är visserligen ambitiös när det gäller nedpressningen av underskottet, men man är överambitiös i sin besparingsiver och man går till verket med en kamrers nitiskhet. Man sparar för sparandets egen skull. Men sparandet kan inte frikopplas från de totala ekonomiska sammanhangen. I det konjunkturläge som vi nu befinner oss i är det inte möjligt att spara mer än det som regeringen föreslagit. Även om budgetunderskottet till allra största delen är strukturellt, dvs. förblir ganska opåverkat av de olika konjunkturlägena, så måste de största neddragningarna ske när vi befinner oss i en uppåtgående konjunkturfas. Det är den inriktning som mittenregeringen valt och som leder till att en del av besparingarna får effekt först under senare delen av budgetåret. Men moderata samlingspartiet brukar inte vara så benäget att ta vare sig statsfinansiella eller konjunkturella hänsyn i sin ekonomiska politik, särskilt inte när man befinner sig i opposition. Vi minns väl alla hur det var hösten 1978 och våren 1979, när vi behandlade skattepolitiken. Från centerns sida förutsåg vi ett förbättrat konjunkturläge, varför vi motsatte oss alltför stora stimulanser av ekonomin. Men moderaterna hade inga dubier. Man ”fläskade på”. Skattesänkningarna behövde inte finansieras. Man sansade sig dock, när man kom in i regeringen igen. Parallellen till den nuvarande situationen när det gäller marginalskattereformen är uppenbar. I regeringsställning förra våren accepterade man totalfinansiering. I oppositionsställning i år anser man att reformen i stort sett finansierar sig själv. Den besparingsiver som moderaterna visar upp i sin motion är alltså bara skenbar. Den utformning av marginalskattesänkningarna som moderaterna förordar och som man endast delvis vill finansiera skulle ytterligare urholka statsfinanserna. Är detta ansvarsfullt? De besparingar som moderata samlingspartiet valt att gå fram med är ren och skär högerpolitik av gammalt välkänt märke. Man riktar in sitt sparande på dem som har det sämst. Man tar från hyresgästerna, vilket kan medföra hyreshöjningar på upp till 400 kr. Man tar från barnfamiljerna via livsmedelssubventionerna. Mjölkpriset skulle behöva höjas med 25 öre litern. Dessa besparingar skulle, utöver sina direkta verkningar, också få inflationsdrivande effekter. Om vi nu återgår till den aktuella frågan om den ekonomiska politiken och dess behandling i riksdagen, finner vi att det är mycket intressant att studera de uttalanden som har gjorts av vice ordföranden Lars Tobisson med innebörden att de moderata riksdagsmännen endast kan stödja moderata förslag. Om man drar ut de yttersta konsekvenserna av detta uttalande och av moderaternas praktiska handlande i finansutskottet, kan man konstatera att detta innebär att de socialdemokratiska förslagen alltid skulle få majoritet i Sveriges riksdag. Detta skulle ha gällt under hela den tid som vi har haft icke-socialistiska majoriteter, och det kommer i så fall med mycket stor säkerhet att gälla även efter årets val. När varje parti röstar endast för sina egna förslag, vinner det parti som har flest mandat, oavsett om en majoritet av den beslutsfattande församlingen anser att detta partis förslag är helt förkastliga. Detta är konsekvensen av den moderata linjen. En röst för moderata samlingspartiet blir således en röst för socialdemokratisk politik. Moderaternas agerande i utskottet är också inkonsekvent. Om vi tittar litet närmare på några av de uttalanden som har gjorts i betänkandet, som moderaterna genom att lägga ner sina röster kommer att stödja, finner vi en rad underligheter. I utskottets motiveringar för sitt beslut om budgetregleringen, vilka f. ö. skall utgöra vägledning för övriga utskott och ges regeringen till känna, redovisar man bl.a. en del mycket intressanta synpunkter på moderat politik. Utskottet anser att regeringen har dålig kontroll över utgiftsutvecklingen. Man anför följande: ”De borgerliga regeringarna — detta gäller särskilt de båda regeringarna under perioden 1976-1979 — har inte mäktat med dessa uppgifter”, dvs. kontrollen över statsutgifterna. Mig veterligt fanns det under åtminstone två tredjedelar av denna tidsperiod moderater med i regeringen. Konsekvensen av detta uttalande från utskottet är att moderaterna nu alltså kritiserar den regering som de själva utgjorde en del av. Inom parentes kan jag säga att också vissa enskilda moderata riksdagsmän verkar ha börjat med denna form av självkritik.

Det är ju önskemålet att få bort de skadliga inslagen i vårt skattesystem som utgjort motivet i varje fall för oss i centern för att medverka till dessa förändrade skatteregler. Jag har av och till hört moderata företrädare säga att riksdagens beslut på grundval av ifrågavarande betänkande är betydelselöst. I så måtto har ni naturligtvis rätt att alla riksdagsbeslut gäller till dess de omprövas och ett annat beslut har fattats. Men nog har ni en något underlig linje i fråga om budgetregleringen när ni anser att det beslut om riktlinjer för utskottens arbete som har fattats av riksdagen ena dagen genom er aktiva medverkan inte skall följas av dessa utskott dagen efter. Detta är, herr talman, att dra ett löjets skimmer över riksdagen och dess beslutsformer. Vi måste se till att de parlamentariska beslutsprinciper som vi under lång tid har följt i vårt land kan tillämpas även i fortsättningen. Den kommunala andelen av samhällsekonomin är betydande. Därför har det stor betydelse för hela samhällsekonomin hur den kommunala ekonomin utvecklas. Utskottets ordförande har tidigare i dag yrkat återremiss till finansutskottet vad beträffar den kommunala delen av föreliggande betänkande, med hänvisning till vad som överenskommits mellan de borgerliga partierna. Vi får anledning att mer i detalj återkomma när det nya betänkandet ligger på riksdagens bord. Låt mig nu emellertid ta upp några principiella synpunkter avseende förhållandena mellan staten, landstingen och kommunerna när det gäller besparingar. Jag vill börja med att understryka den kraftansträngning som kommunerna gjort för att bryta den tidigare mycket snabba expansionen. Det är uppenbart att medvetenheten om landets besvärliga ekonomiska läge har präglat de planer kommunerna gjort upp för 1982. Hur har då statsbidragen till kommunerna utvecklats under åren? Om man jämför statsbidragen till både primärkommuner och landsting med de externa utgifterna kan man konstatera, att kommunerna år 1960 tillfördes 21 76 av sina externa utgifter i statsbidrag. Den siffran var 1980 27 Jo, alltså en kraftig ökning. Vi skall komma ihåg att volymökningen i kommunerna under den tiden varit betydande. En sammanställning visar att för 1960 var 21 96 av kommunernas externa utgifter statsbidrag, medan siffran för 1966 var 19 96 — alltså lägre. Det är viktigt att utifrån denna sammanställning konstatera att under den socialdemokratiska tiden förekom förändringar i statsbidragens andel av kommunernas utgifter. Går man sedan över till att studera hur statsbidragen har utvecklat sig från 1976 till 1982 kan man konstatera att summan 1976 var 21,2 miljarder. 1982 är siffran 44,8 miljarder. Den delen har ökat kontinuerligt från 1976 till 1982 och alltså inte minskat något år. Av de totala statsbidragen till kommunerna var skatteutjämningsbidragen för 1976 2,3 miljarder, och 1982 ligger de på 10,1 miljarder. Det finansiella sparande som kommunsektorn beräknas uppvisa för 1982 närmar sig 3 miljarder. Prognoser för 1983 visar att det kan bli närmare 5 miljarder. Orsakerna till dessa väntade förbättringar av kommunsektorns ekonomi är bl.a. följande: Skatteunderlaget har ökat snabbare än priser och löner. De skattepliktiga sociala ersättningarna har givit mer än som tidigare beräknats. Tittar man på hur skatteutjämningsbidragen har utgått per invånare från 1976 till 1982 kan man konstatera att för primärkommunerna var skatteutjämningsbidraget per invånare 200 kr. 1976 och 669 kr. för 1982. För Även om man räknar med inflationen uppgår ökningen från 1976 till 1982 till mer än 100 96. Oavsett om man ser totalt eller fördelat per skattekrona har statsbidragen ökat under den tid som vi har haft borgerliga regeringar. Det har skett en ökning av den kommunala skatteutjämningen, vilket gynnar fattiga kommuner och län. De nya reglerna för bidrag till barnomsorgen, som träder i kraft den 1 januari 1983, innebär att resurserna fördelas mer jämlikt mellan kommunerna. Alla kommuner har fått vara med och dela på kostnaderna dels via arbetsgivaravgifter, dels via statsskatten. Nu får alla också vara med och dela på bidragen genom att all kommunal barnomsorg räknas in i underlaget — framför allt innebär inräkningen av deltidsförskolan mycket. Det blir en utjämning mellan kommuner med hög sysselsättningsgrad, exempelvis Umeå, och kommuner med lägre sysselsättningsgrad, exempelvis inlandskommunerna. Detta är ytterligare ett exempel på hur regeringen försöker fördela statsbidragen mer jämlikt mellan kommunerna. Socialdemokraternas nu föreliggande förslag innebär bl.a. följande: Överskottet 1983 skall inte få användas för utbyggnad. Del av skatteintäktsökningen 1983 sätts in på spärrad skatteregleringsfond. Höjd skatt leder till större avsättning. Medel kan lyftas efter regeringsbeslut. Socialdemokraterna accepterar också neddragning av specialdestinerade statsbidrag. Det socialdemokratiska förslaget slår mycket ojämnt. Många kommuner drabbas inte alls. Den höjda momsen drabbar alla kommuner med 8-10 öre. Socialdemokraterna försöker i debatten ge sken av att de aldrig medverkat i någon indragning av kommunala medel till staten. Detta är fel. När vi i mitten av 1970-talet gick över till beskattad sjukpenning tillfördes statsverket den uttagna kommunalskatten. Det rörde sig då om högre belopp än nu. Det måste noteras att socialdemokraterna instämmer i regeringens analys av det kommunalekonomiska läget. Man inser att kommunerna har ett starkt utgångsläge inför 1983. Men det socialdemokratiska förslaget öppnar för direkt regeringsinblandningi enskilda kommuners ekonomiska angelägenheter. Regeringen skall ge dispenser från de skisserade reglerna om när och hur återbetalningarna skall ske. För centern har det varit angeläget att bygga ut skatteutjämningen. Sedan regeringsskiftet 1976 har de belopp som fördelas genom skatteutjämning mer än fyrdubblats. Det är mot denna bakgrund det varit möjligt att ta med kommuner i besparingspaketet. Utformningen av det förslaget får vi anledning att återkomma till när finansutskottet har behandlat frågan och den ligger på riksdagens bord. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 6, till återremissyrkandet under avsnitt B 2 om den kommunala ekonomin samt i övrigt till utskottets hemställan.